Fru talman! Nu kommer vi åter tillbaka till frågan om de här pengarna. Fru Sigurdsen frågar varför inte fackföreningsrörelsen skall få bedriva den här verksamheten och göra det här fackligt-sociala arbetet? Då måste man fråga sig om det är fackföreningsrörelsen eller de enskilda arbetskamraterna som skall göra det. För vårt vidkommande är det naturligt att man har den solidariteten kamrater emellan att man försöker tala med sin arbetskamrat och sin granne. Sedan finns ju hela samhällets organisation: sjukvård, socialvård och institutionsvård — allt står ju till dessa missbrukares förfogande. Vad är det som skall byggas upp inom fackföreningsrörelsen för dessa 3,2 milj.kr. som skall göra fackföreningsrörelsen klar att ta itu med dessa problem? Statsrådet Sigurdsen stod här i talarstolen och ondgjorde sig över att man bygger upp parallella organisationer, men det är ju just vad man är i färd med att göra här. Nu skall fackföreningsrörelsen bygga upp någon form av öppenvård, någon form av kontaktvård eller liknande. Vi menar från moderat håll att det finns ett samhälle och även enskilda organisationer som erbjuder vårdtillfällen. Det fackligt-sociala arbetet skall ske nere på verkstadsgolvet och i kontorsrummen. Där skall man hjälpa varandra, och där skall man tillsammans inom ALNA-grupperna på företagen, tillsammans med företagsledningen, se till att de kamrater som råkar illa ut kommer under vård. Nej, skon klämmer litet grand. Det är fler ombudsmän som skall anställas. Jag skall gärna göra ett studiebesök på LO, men vad jag kommer att finna är ett par nyanställda ombudsmän, som anställts för de här 3,2 miljonerna, nyanställda ombudsmän, och de löser inga problem med missbruk nere på verkstadsgolvet. Det var bra att vi fick detta klarlagt och att det kom in i kammarens protokoll att det är fler ombudsmän som behövs.
Fru talman! Gertrud Sigurdsen säger att vi är inkonsekventa, men det måste ju vara naturligt att vi som medmänniskor visar ansvar och ställer upp för personer i vår omgivning som har börjat få missbruksproblem, vare sig de ingår i familjen eller är släktingar, grannar eller arbetskamrater. I vårt särskilda yttrande om kamratstödjande verksamhet på arbetsplatserna framhåller vi att det är nödvändigt att det sker en bättre redovisning av hur beviljade medel används och av hur den kamratstödjande verksamheten bedrivs. Att ge för stora bidrag till sådan verksamhet kan ju faktiskt, som jag sade tidigare, nästan förstöra den solidaritet som bör vara naturlig och som man också i andra sammanhang talar så mycket om. När Gertrud Sigurdsen gör jämförelsen med andra organisationer får man tänka på att det när det gäller ungdomsorganisationerna faktiskt är så, att statliga bidrag är en förutsättning för deras existens. Det är det ju knappast för de stora fackliga organisationerna.
Fru talman! Jag vill återkomma till fru Sigurdsens syn på det ideella arbetet. Uppenbarligen är det så, att det nu ligger ett nytt besvärsärende i regeringskansliet ifrån LP-stiftelsen. Det kände jag inte till. Jag talade om ett liknande ärende som avgjordes för ett par år sedan där bakgrunden var att stödet hade räknats ner med hänvisning till att de insamlade medlen hade ökat. Det innebar att staten tjänade på att människor frivilligt och ideellt gav sitt stöd till rehabiliteringsverksamheten. Den förra regeringen ändrade på det beslutet just för att det ideella arbetet borde stimuleras, inte straffas. Jag frågar självfallet inte efter den nuvarande regeringens kommande beslut i något enskilt ärende, men det kunde vara intressant att höra fru Sigurdsens principiella inställning i den här frågan: Skall andelen statligt stöd till en organisation minska med hänvisning till att de frivilligt hopsamlade medlen har ökat? En värdering ligger bakom svaret på den frågan. Vår värdering är att vi tacksamt skall ta emot det arbete som helt frivilligt görs av människor som känner entusiasm — deras insats slutar inte kl. 17 på dagen eller gör uppehåll vid traditionsbundna högtider, utan den pågår både natt och dag och omfattar hela människan. Det är ett billigt sätt att få till stånd ett mycket aktivt rehabiliteringsarbete. Jag hoppas att fru Sigurdsen har samma inställning på den punkten.
Fru talman! Göran Ericssons inlägg om fackligt och socialt kamratstödjande arbete ger klart belägg för hur okunnig om detta han egentligen är. För att inte belasta Göran Ericsson med för mycket litteratur på området skulle jag vilja rekommendera honom att läsa en av socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor utgiven skrift som heter ”Man vet inte riktigt hur man skall göra”. Den handlar just om arbete, alkohol och kamratstöd. De människor som uttalar sig och som bedriver den här verksamheten är inga fackliga ombudsmän. Det är människor som finns på arbetsplatserna — i fackklubbar, i verkstadsklubbar och i andra sammanhang — och som möter dessa problem. I skriften ger de exempel på hur de försöker samla människor, som de ser är i behov av att få kontakter, i en gemenskap. De ordnar kurser och konferenser och försöker att få med alla i ett gemenskapsarbete. Den möjligheten har de därför att de ser när arbetskamrater har det besvärligt. I den här skriften säger en arbetare: ”Arbetsgivaren ser bara på effektiviteten. Den sociala sidan är inte hans bekymmer. Ibland verkar det som om vi är ting, inte människor.” Jag tror att det är som medmänniskor arbetskamraterna ser på de här frågorna. Jag tycker att det är helt naturligt att fackföreningsrörelsen i den här verksamheten, som bedrivs av arbetskamraterna och som jag tycker är mycket värdefull, får det stöd av samhället som den behöver. Jag vill sedan säga till Ingemar Eliasson att jag inte tar ställning till den fråga han tog upp, eftersom den berör ett ärende som ligger för prövning i regeringskansliet. Jag vill bara rent allmänt säga att det är väldigt svårt att mäta resultat i ett sådant här arbete. Ingemar Eliasson sade i sitt första inlägg att man borde ta hänsyn till resultatet av arbetet. Men hur skall vi mäta det? Jag tycker att det är svårt att ge en definition på vad som är resultat i de här sammanhangen.

Fru talman! Socialutskottets betänkande 26 berör i stort sett vårdsektorn och frågor inom det området som sammanhänger med alkoholoch narkotikapolitiken. Om någon vecka skall vi behandla skatteutskottets betänkande, och vi får också då tillfälle att föra en sakdebatt om detta stora frågekomplex. Jag skall därför i dag begränsa mig till de delar av motion 846 av mig och några andra motionärer som behandlas i socialutskottets betänkande. I motionen har vi behandlat folkrörelsernas roll och informationsinsatsernas inriktning på hela drogområdet. Vad vi syftade till var att lyfta fram det arbete som också måste tas med i bilden när vi diskuterar de sektoriella frågorna, nämligen vad som kan göras i förebyggande syfte och vikten av att information och undervisning riktar in sig på områden som aktiverar människor till att leva och verka i alkoholfri miljö. Vi menar att en satsning från samhällets sida är av central betydelse för att ge våra folkrörelser resurser och för att ta till vara deras unika möjligheter att förbättra och vidga informationsinsatserna i form av delaktighet på alla områden: i undervisning, i information, i aktiviteter i alkoholfri miljö. Folkrörelserna kan mycket väl också finna former för aktiva insatser av vårdkaraktär. Statsrådets senaste inlägg gav ju en positiv inramning av och en inbjudan till ett samarbete med folkrörelserna i det narkotikapolitiska arbetet. Den absolutistiska nykterhetsrörelsen står också beredd att hjälpa till. Jag tror att det finns starka skäl att i det samarbetet även ta upp alkoholfrågan. I tider med begränsat ekonomiskt utrymme såväl för den enskilde som för samhället är det viktigt att stödet till folkrörelserna inte urholkas. Försämrad privat ekonomi kan lätt leda till en egoistisk grundsyn, där solidariteten minskar inte bara med de utslagna utan även med dem som på ett eller annat sätt har skadats av alkohol och andra droger. En sådan utveckling måste motarbetas på det sättet att man slår vakt om samhällets stöd till folkrörelserna. Satsar man på folkrörelserna i det förebyggande arbetet, begränsar man också på sikt kostnaderna inom vårdsektorn. Jag har den bestämda uppfattningen att de uppgifter som vi kanaliserar till folkrörelserna ger det allra bästa utslaget. Visst kah det synas betydande när utskottet i det föreliggande betänkandet anför att det i årets budgetproposition anslås sammanlagt över 10 milj.kr. för t.ex. alkoholnämndens informationskampanj och övriga informationsåtgärder. Även om det ligger litet grand utanför ramen för det ämne som vi nu behandlar kan jag inte uraktlåta att nämna att jag aldrig gillat förslaget i årets petita att periodisera de statliga bidragen till de anslagsmottagande organisationerna. Det för med sig att dessa organisationer får mindre statsbidrag i år och ännu mindre nästa år. Jag tycker att det är angeläget med ett nytänkande i dessa frågor och att man åtminstone kompenserar folkrörelserna genom en direkt höjning av anslaget motsvarande det som de förlorar genom det nya utbetalningssättet. Statsmakterna har ingen anledning att sätta folkrörelserna på svältkur. Alkoholen utgör den största sociala och hälsopolitiska frågan. Kraftfulla åtgärder är därför nödvändiga. Enligt motionärernas synpunkt är det sålunda av central betydelse att just de frågorna tonar fram som viktiga och centrala. Om vi vill begränsa skadeverkningarna, måste vi också arbeta i kampen för att begränsa alkoholkonsumtionen. Det som verkligen är oroande är konsumtionen hos de unga och att de mycket snabbt fastnar i missbruk. När vi diskuterar missbruksfrågorna måste vi sätta det förebyggande arbetet i centrum. Då bör vi satsa på informationsåtgärder och ge folkrörelserna resurser härtill. Utskottet har en mjuk och positiv grundsyn i sina motiveringar när det gäller de synpunkter som vi anfört i sakfrågorna i vår motion, men jag har med detta anförande velat markera motionärernas syn och förhoppning, att folkrörelsernas insatser alltfort upplevs som en nödvändig resurs och att vi gemensamt skall lyckas pressa ned den totala alkoholkonsumtionen. Jag har funnit att utskottets olika företrädare på ett markant sätt har tonat fram folkrörelsernas roll. Här står vi alltså eniga inför en enig folkrörelse. Låt oss göra det också i det praktiska arbetet och ge dem ekonomiska resurser.

Fru talman!

Det handlar om ersättning för extrakostnader för den assyrisksyrianska invandringen då det gäller socialhjälp, socialvårdsadministration, undervisning och barnomsorg. Utgångspunkten för de särskilda statsbidra gen har varit den extraordinära situationen för Södertälje kommun. Riksdagen har varit överens på denna punkt och slagit fast att invandringen medfört sådana exceptionella kostnader för kommunen att särskilda skäl förelåg för statsbidrag till kommunen utöver de bidrag som utgår i andra former. Det har alltså förelegat, och föreligger förhoppningsvis fortfarande, stor enighet om detta. De olika regeringar vi haft sedan 1975 har inte gjort andra bedömningar utan ansett att det inte kan vara rimligt att Södertälje kommun ensam skall svara för merkostnader som är en följd av en av statsmakterna godtagen invandringspolitik. Varje gång som frågan om de särskilda statsbidragen till Södertälje diskuterats under senare år har talesmän för borgerliga regeringar försäkrat, att oron för att bidragen inte skulle anslås var obefogad och att det inte finns några förslag om att Södertälje kommun inte skall få bidrag. Fram till år 1980 utbetalades också statligt stöd för de extraordinära kostnader som kommunen haft och som var förenade med den assyrisksyrianska invandringens stora omfattning och speciella karaktär. De motioner och förslag som vänsterpartiet kommunisterna och socialdemokraterna därefter framfört om ett fortsatt stöd efter tidigare principer och riktlinjer har avslagits av en borgerlig riksdagsmajoritet. Efter tillkomsten av en socialdemokratisk regering och en gemensam socialdemokratisk-kommunistisk majoritet räknade man självfallet med att bidragen till Södertälje kommun skulle återupptas, om inte på annat sätt så genom ett majoritetsbeslut i riksdagen. Som ett led i att skjuta frågan framför sig använde en borgerlig riksdagsmajoritet ett uppehållande försvar, där man inte vågade ge uttryck för uppfattningen att Södertälje inte skulle ha sina pengar, utan tillsatte en utredning för att bl.a. fastställa merkostnadernas storlek. En sådan utredning gjordes då av en särskild arbetsgrupp. I arbetsgruppen ingick representanter från budget-, social-, utbildningsresp. arbetsmarknadsdepartementen och även företrädare för Södertälje kommun. Utredningen visade att de uppgifter som Södertälje kommun redan tidigare redovisat i stort sett var riktiga och gav således inte i sig något nytt underlag. Viktigt var emellertid att man nu fick slut på diskussionen om vad som var eller inte var riktigt, att man var överens om beräkningarna. Fru talman! Trots detta avslog en borgerlig riksdagsmajoritet förra året ånyo förslag om ett återupptagande när det gäller utbetalningen av statsbidraget för kommunens merkostnader. Den borgerliga regeringens ställningstagande — att inte betala ut ett statsbidrag som avser merkostnader för socialhjälp, socialvårdsadministration, undervisning och barnomsorg — innebär att tidigare utfästelser gentemot kommunen har frångåtts, precis som socialdemokraterna i en reservation då sade. Man framhöll också att uteblivna bidrag hade motverkat kommunens insatser för att överbrygga motsättningar mellan olika befolkningsgrupper i kommunen, och man underströk statens övergripande ansvar. De borgerliga sade förra året att man inte var beredd att förorda att staten skulle svara för de aktuella kostnaderna. Men samtidigt sade man att uttalandet från 1979 borde äga fortsatt giltighet. Detta uttalande, som återgavs i den socialdemokratiska reservationen och som har godtagits av riksdagen, gick ut på att den assyrisk-syrianska invandringen till Södertälje kommun medfört sådana exceptionella kostnader att särskilda skäl måste anses föreligga för statsbidrag till kommunen, utöver andra bidrag. Mot den bakgrunden är det minst sagt förvånande att socialdemokraterna i socialutskottet säger att man inte är beredd att göra en annan bedömning beträffande frågan om statlig ersättning till Södertälje kommun än den som utskottet tidigare gjort — dvs. den tidigare borgerliga utskottsmajoriteten. Det var en bedömning som inte bara socialdemokraterna i utskottet utan också samtliga socialdemokratiska och kommunistiska ledamöter vid två tillfällen tidigare gått emot. Den här gången kryper även socialdemokraterna bakom olika utredningsargument, — precis som borgarna tidigare gjorde, då man försökte kringgå den här frågan. Jag kan inte undgå funderingen att man vill komma ifrån ett bifall till vpk-motionen. Såväl i min motion som i vpk-reservationen föreslås att riksdagen uttalar att Södertälje kommun även i fortsättningen skall få statligt stöd av samma omfattning som tidigare för de extraordinära kostnader som kommunen har haft på bl.a. skolans område och det sociala området. Kostnaderna är förenade med den assyrisk-syrianska invandringen — med tanke på dess omfattning och karaktär. Även om reservationen inte bifalls, hoppas jag naturligtvis att förnuftet skall segra — dvs. att man ändå snabbt kan komma fram till en lösning, som innebär att staten tar sitt ansvar och att kommunen får sina pengar. Jag beklagar att socialdemokraterna i denna fråga har ändrat uppfattning. I utskottsbetänkandet accepterar man t.o.m. tidigare borgerliga bedömningar. Jag vill gärna tro att det är en miss. På alla sätt bör man försöka reparera den skadan. Jag är medveten om de besparingsåtgärder som griper in på olika områden och den press som socialdemokraterna i utskottet kan ha känt från finansminister Feldts och andras sida. Men det får bara inte gå till på det här sättet — med beslut och ställningstaganden, som rör både viktiga principer och många människor. Vi får finna oss i att politikerföraktet kan breda ut sig, och sådant här ger näring åt detta. Men ännu allvarligare är att det ger näring åt ett förakt för politik över huvud taget. Jag förstår den förtvivlan och ilska som den socialdemokratiska majoriteten i Södertäljes fullmäktige och kommunstyrelse hyser — jag tänker bl.a. på kommunalrådet Hasse Mattssons uttalanden. Jag är glad över att jag inte nöjt mig med att lita till att en socialdemokratisk regering skulle utgöra en tillräcklig garanti för ett återställande av den tidigare nivån när det gäller statsbidragsgivningen. I stället har jag skrivit en motion, där jag upprepat de krav som vi tidigare varit överens om och som framförts av vpk:s och socialdemokraternas ledamöter. Jag är ledsen över det sätt varpå en socialdemokratisk regering dribblat bort chansen att snabbt få borgarnas fadäs tillrättad. Om min motion och vpk-reservationen blir bifallen eller ej är i och för sig av underordnad betydelse. Nu gäller det själva sakfrågan, och ett faktum är att reservationen i nuläget är den bästa utväg som står att finna för att tala om för regeringen vad man anser — för man anser väl fortfarande från socialdemokratiskt håll att Södertälje skall ha sina pengar? Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 7 om ersättning till Södertälje kommun.
Fru talman! Till detta är bara att säga att det finns en framställning från Södertälje kommun och att den f. n. bereds inom regeringskansliet; vi får alltså avvakta regeringens ställningstagande innan det går att ge det definitiva svaret på den här punkten. Det sägs vidare i betänkandet att en parlamentariskt sammansatt kommitté skall tillsättas för att se över skatteutjämningssystemet; därvid skall — jag understryker ”skall” — bl.a. sådana faktorer som kostnader till följd av invandring beaktas. Det är en viktig markering i utskottets skrivning.
Fru talman! Jag vet vad som står i utskottets skrivning, Evert Svensson. Jag känner till de skäl som man från socialdemokratiskt håll enligt min uppfattning har krupit bakom. Men ett faktum är att både vid de uppvaktningar och framställningar som Södertälje kommun gjort, vid besök av ansvarigt statsråd i Södertälje kommun och genom andra besked som har lämnats, har man från regeringshåll sagt nej till dessa pengar. Tyvärr verkar det som om man från socialdemokratiskt håll också lokalt på något sätt skulle ha accepterat detta. I dag kan man nämligen i den lokala Länstidningen i Södertälje läsa att socialdemokraterna nu—i den genomgång som man har då det gäller budgeten och de ekonomiska bekymren i Södertälje — har plockat bort det krav som man har på staten i fråga om uteblivna statsbidrag för dessa merkostnader.

Och kravet täcker ändå inte mer än ungefär 50 70 av dessa merkostnader. För Södertälje kommuns skattebetalare är detta en mycket viktig fråga. Det gäller själva principen om att man från statens sida skall hålla vad man lovat — det man förutsatt skulle fortsätta att utgå. I annat fall blir det en icke oväsentlig skattehöjning för Södertälje kommuns invånare, som då ensamma får betala vad man var överens om att gemensamt ta stöten för då det gällde att ta emot den osedvanligt stora flyktingström som kom. Det var då Södertälje kommun ställde upp och tog på sig dessa kostnader, mot utfästelse att man skulle få ersättning för kostnaderna. Jag menar alltså att det här är en oerhört stor och viktig principiell fråga. Den har stor betydelse för de människor det gäller, och den har stor betydelse också för invandrarna i Södertälje. De bör inte utsättas för misstanken att de i egenskap av invandrare skulle komma att ge upphov till särskilt stora kostnader. Risken att det skall uppstå ökade motsättningar till invandrarna finns också med i bilden, och det bör man vara uppmärksam på.

Fru talman! I det betänkande som kammaren nu behandlar tar socialutskottet upp den motion som Björn Körlof och jag väckte under allmänna motionstiden i år om samordnade åtgärder mot narkotikamissbruket. För att komma till rätta med narkotikamissbruket och den brottslighet som har samband med detta, fordras nu samhällsinsatser under lång tid mot alla grenar av narkotikaproblemet. Det är politikernas ansvar att ge polis, tull och sociala myndigheter de nödvändiga förutsättningarna, och besluten måste komma snabbt — medan det ännu finns tid att göra något åt problemen. Narkotikaproblematikens svårighetsgrad och omfattning gör att vi måste arbeta inom ett mycket brett spektrum av samhällslivet. Det internationella och nordiska samarbetet har därjämte en avgörande betydelse för att hindra införseln av narkotika i våra länder. Mot den här bakgrunden har vi från moderat håll medverkat till att ett särskilt medlemsförslag har väckts i Nordiska rådet. Detta förslag remissbehandlas just nu, och det är min förhoppning att vi får stöd för de insatser som vi har föreslagit. Kravet på att koordinera åtgärderna på alla plan — vilket också framgår av socialutskottets redovisning av vår motion — har vuxit i styrka. Vi har bl.a. i det nyssnämnda medlemsförslaget till Nordiska rådet föreslagit ett samordnat nordiskt handlingsprogram. Dessutom bör det närmare utredas om ett samnordiskt dataoch informationsprogram kan bidra till ett bättre beslutsunderlag för en mer kraftfull attack mot denna kräftsvulst i vårt moderna samhälle. Jag skall i detta anförande utveckla några synpunkter på de problemställningar som i detta sammanhang närmare bör bli föremål för en mer fördjupad analys. Göran Ericsson har tidigare i denna debatt ägnat sig åt vårdfrågorna, och jag skall komplettera med de övriga faktorer som kan påverka attityder, beteenden och den sociala miljön. Narkotikalagstiftningens inriktning möjliggör i dag bekämpning av själva varutransaktionerna, dvs. införsel, produktion, försäljning osv. av själva varan narkotika. Penningtransaktioner för att sköta narkotikahandel bekämpasi den mån deras olaglighet som affärstransaktioner kan bevisas, det gäller häleri, bedrägeri, skattebrott etc. Dessa transaktioner är ändå en lika nödvändig länk i narkotikahandeln som själva varuhanteringen. Det finns känsliga moment i tullens och polisens narkotikaspaning vid kontrollerad införsel bl.a. när det gäller medicin över olika länders gränser. Därför är ett vidgat samarbete i Norden och mellan övriga länder i Europa nödvändigt för att tull och polis skall kunna finna smuggelvägar och komma huvudmännen och finansiärerna på spåren. Polisen bör även få ökade möjligheter att kunna gå in i narkotikaträsken för att säkra bevis. En människa som med berått mod förstör livet för andra kan inte påräkna samma skydd för den personliga integriteten som andra. Det gäller här att skydda tredje person. Det är mycket angeläget med en skärpt uppmärksamhet på den internationella brottslighetens förgreningar till vårt land. Detta gagnar inte minst det stora flertalet utlänningar som vistas här i legitimt syfte, och som gör mycket värdefulla insatser för allas vår gemensamma välfärd. Vi måste få bättre möjligheter att kontrollera och stoppa den illegala invandringen. De ändringar som kan bli aktuella i de nordiska ländernas utlänningslagstiftning måste enligt min mening utgöra konsekventa steg mot en ökad harmonisering av de berörda lagarna. Att sprida narkotika är i dag ett lindrigare brott än att sprida miljögifter. Det finns ingen rim och reson i detta. Det är dags att jämställa dessa brott. Med andra ord: Straffen för grovt narkotikabrott skall vara minst lika hårda som för miljöbrott. Jakten på narkotikan måste intensifieras. Vi måste ingripa på ett så tidigt stadium som möjligt. Insatserna kan emellertid inte enbart riktas mot produktion eller distribution. En framgångsrik narkotikapolitik måste få alla missbrukare att sluta upp med sitt missbruk och ge upp sin roll som kunder och medlöpare till narkotikasyndikaten och den organiserade brottsligheten. Såväl de små innehaven som konsumtionen av narkotika måste beivras för att langning och fortsatt missbruk skall försvåras. Om narkotikapolitiken inte förenas med en fast kriminalpolitik förblir den verkningslös. Och tvärtom, fru talman: Om kriminalpolitiken inte får ett intimt stöd av en narkotikapolitik med buffert i form av tillämpad sociallagstiftning, kommer de redan överbefolkade fängelserna att behöva bli ännu fler för att kunna ta sig an offren för en fortsatt utbredd narkotikamarknad. Ansvaret för barnens uppfostran och utbildning vilar enligt allmänt rättsmedvetande och nordisk lagstiftning ytterst på föräldrarna. Hemmets och kärnfamiljens centrala roll måste betonas. Där grundläggs individens värderingar. Samhället måste främja den positiva, fostrande föräldrarollen. Vidare framstår det mot bakgrund av allt mänskligt lidande i narkotikans spår som ett ofrånkomligt etiskt krav att den defaitistiska — knarkliberala — linjens företrädare moraliskt inser sitt ansvar. Men anledning av vad vi motionärer har tagit upp i vår motion, har socialutskottet i betänkandet gjort ett särskilt uttalande. Socialutskottet nämner betydelsen av föräldrarnas insatser och medverkan när det gäller att hjälpa ungdomen med missbruksproblemen. Föräldrarna behövs även i det förebyggande arbetet, säger utskottet. Det är därför viktigt för bl.a. socialnämnderna att finna vägar att nå föräldrarna och uppmuntra dem till ett aktivt ansvarstagande. Det är, fru talman, utomordentligt bra att socialutskottet nu gör denna deklaration med anledning av vår motion. Ett samhälle som ej vill försvara sina inre linjer kan inte bestå. I sin tur medför en uppgörelse av detta slag att ett motstånd mot en seriös narkotikapolitik undanröjs. En första framgång har dock vunnits men skall konsolideras. Allmänna opinionen och myndigheternas attityd, inte bara här i Sverige utan i hela Norden, har skärpts betydligt, så även i Danmark sedan den nya borgerliga regeringen kom till. Bäst belyses detta av inställningen till cannabis — hasch och marijuana. Länge kunde obskyra element utnyttja den utbredda aningslösheten för att propagera för att cannabis var oskyldigt och borde legaliseras. Den svenska tillnyktringen har satt spår utomlands. T. o. m. i Holland och USA är det nu etablerad kunskap att cannabis är farligt. Kampen mot narkotikahandeln är således numera sanktionerad som ett viktigt samhällsintresse i många länder. Men den kampen skall föras vidare! Det är framför allt inom ramen för den omfattande s.k. flumkulturen som rockmusiker, profeter för mysteriereligioner m.fl. kunnat förespråka en livsstil där narkotika spelar en större eller mindre roll. Denna indirekta marknadsföring är den synliga delen av narkotikaorganisationernas verksamhet, som ger dem den breda kontaktyta som är nödvändig för att den illegala narkotikahandeln skall blomstra och accepteras. Öppet förespråkande av narkotika genom att förhärliga missbruket eller förringa dess skadeverkningar måste aktivt bemötas, och i grövre fall måste man överväga kriminalisering. Den opinion som vill motarbeta en sådan lagstiftning genom att dra i gång en gränsdragningsdiskussion mellan vad som är konst, dokumentation eller vetenskap, å ena sidan, och öppet förhärligande, å den andra sidan, måste bemötas. Det borde vara möjligt att skilja ut seriösa konstnärer och deras skildringar av drogupplevelser från regelrätta uppmaningar till missbruk och deltagande i narkotikabaserade livsmönster, som förekommer t.ex. på skivomslag. Dessa synpunkter gäller hela drogsmissbruket, alltså även spritmissbruket. Vi skall inte tumma på tryckfriheten, men vi kan i alla sammanhang påpeka vilka enskilda och grupper, som har narkotikan i sitt budskap. Då tvingas de in i en försvarsposition, som blir alltmer ohållbar med tiden. Vi måste få ett stopp på ”flumkulturen” — nästa steg för ungdomar blir annars en utveckling där narkotikabrottslighet och drogmissbruk i förening med arbetslöshet och utslagning och bristen på livsinnehåll skapar en social och kulturell misär, kort sagt: ett slags ”slumkultur”. Faran är att vi låter det gå så långt att blott två vägar återstår: Antingen ger vi upp och får erkänna att problemen vuxit oss över huvudet, eller också tvingas vi till så hårda och drastiska ingrepp att grundläggande demokratiska värden äventyras. Slutsatsen kan därför bara bli en. Vi måste redan nu på alla fronter slå tillbaka mot narkotikan — medan det ännu finns tid att göra något! Som jag inledningsvis underströk, erfordras därför insatser inom ett mycket brett spektrum av samhällslivet. Det är mot den bakgrunden tråkigt att behöva konstatera att endast utskottets moderater i reservation 1 ställer sig bakom våra motionskrav när det gäller vårdfrågorna och de åtgärder som syftar till att samordna insatserna på lokalt och regionalt plan. Dessa är så angelägna att de måste prioriteras i särskild ordning. Till sist, fru talman, skall jag citera ur förordet till en nyutkommen bok om kampen mot narkotikan, en bok som även Ingemar Eliasson för en stund sedan nämnde. Redaktörerna Jan Lind och Jonas Hartelius säger: ”Målet för samhällets kamp mot narkotikan skall vara att skapa ett narkotikafritt samhälle. För att nå detta mål krävs ett målmedvetet och långsiktigt arbete. En förutsättning är att en bred opinion utvecklas mot narkotikamissbruket. En sådan fordras som grund för de åtgärder som blir nödvändiga för att tränga tillbaka missbruket. Här handlar det om att rätta till mer än tjugofem års försummelser och misstag, att slå ut narkotikabrottsligheten, att stoppa fortsatt spridning av missbruket, samt att förmå tiotusentals missbrukare att upphöra med sitt missbruk och inlemma dem i samhällsgemenskapen.” Detta är en utmärkt sammanfattning av vad som måste göras. Denna läsebok — med titeln Kamp mot knarket — vill jag varmt rekommendera alla kammarens ledamöter att läsa — men i synnerhet ledamöterna i socialoch justitieutskotten. Jag ber, fru talman, med det anförda att få yrka bifall till reservationen nr 1.

Fru talman! Debatten kring socialutskottets betänkande har hittills i hög grad varit koncentrerad kring narkotikaoch alkoholpolitiken. Det är endast Tore Claeson som i sitt debattinlägg har berört det avsnitt i utskottets betänkande som har rubriken Ersättningar till kommunerna för hjälp till utländska medborgare, flyktingar, m.m. Det är väl bekant för riksdagens ledamöter att Södertälje kommun har en mycket ansträngd situation, inte minst ekonomiskt, med hänsyn till den omfattande invandringen av assyrier/syrianer. Men hittills har ingen av utskottets olika företrädare i sina debattinlägg berört kommunens ansträngda situation. Det kan inte hjälpas att denna attityd upplevs som en markant förändring gentemot den uppfattning som socialutskottet tidigare haft i den här aktuella frågan.

Frågan om statens ansvar får inte fortsättningsvis bli en årlig förhandlingsfråga mellan regeringen och kommunen. Därför bör en överenskommelse träffas med kommunen som slutligt reglerar den statliga ersättningen till Södertälje kommun.” Detta var i april 1982. Nu, ett år senare, hänvisar utskottet endast till att Södertälje kommun i skrivelse till regeringen hemställt om extra bidrag. I denna skrivelse redovisas Södertälje kommuns uppfattning. Men jag frågar: Vilken uppfattning har utskottet i dag? Det redovisas inte. Det går inte att bara hänvisa till kommande utredningar. Det hade varit logiskt och konsekvent av utskottet att i dag åberopa vad den socialdemokratiska gruppen i utskottet skrev i sin reservation i april 1982, bl.a. om nödvändigheten av att nå en långsiktig lösning i ersättningsfrågan och angelägenheten av att snabbt komma till beslut. Fru talman! Med hänvisning till vad jag här har sagt får jag meddela att jag vid omröstningen kommer att rösta för bifall till reservationen 7 och därmed bifall till Tore Claesons motion.

Fru talman! Jag kan egentligen bara upprepa vad jag tidigare sade till Tore Claeson, nämligen att det finns en framställning från Södertälje kommun och att frågan bereds i regeringskansliet. Det här är alltså en fråga mellan Södertälje kommun och regeringen. Jag förmodar att regeringen kommer att ta hänsyn till de inlägg som här har gjorts. Det har under hand meddelats mig att invandrarutredningen väntas föreslå att staten skall ta det fulla ansvaret för de extra kostnader som uppkommer i ett fall som detta. Vi har alltså att se fram mot en lösning av denna fråga. Jag vill tillägga att staten, när invandrarna genom en reglerad invandring kommer till en bestämd kommun, t.ex. Södertälje, i större utsträckning än till andra kommuner, givetvis måste ta ett speciellt ansvar. Det är även vad socialdemokraterna i socialutskottet tidigare har sagt, och vid den inställningen kvarstår vi.
Fru talman! Det var bra att Evert Svensson gjorde detta tillägg till debatten och konstaterade att staten har det övergripande ansvaret för invandringen och då också bör ha kostnadsansvaret, inte i första hand en enskild kommun. Likaså var det en viktig upplysning som Evert Svensson nu meddelade att invandrarutredningen kanske — t.o.m. troligen — kommer att i sitt betänkande föreslå att staten skall ha det övergripande kostnadsansvaret. Utskottsbetänkandet hade vunnit väldigt mycket på om dessa uppgifter hade funnits med i betänkandet. Men jag tackar Evert Svensson för detta inlägg. Jag vill göra det tillägget att det, trots vad socialutskottet tidigare har skrivit och den socialdemokratiska gruppen i socialutskottet har framhållit, ännu inte har kommit till stånd någon överenskommelse med Södertälje kommun. Södertälje kommun har inte fått något extra bidrag. Det går inte längre att bara hänvisa till kommande utredningar, som skall se över skatteutjämningsbidraget. Det är nödvändigt att snabbt få fram ett beslut för att kunna underlätta kommunens ansträngda situation när det gäller att klara alla de arbetsuppgifter som kommunen har fått sig ålagd.
Fru talman! Också jag vill notera vad Evert Svensson nu sade om att invandrarutredningen — om jag fattade honom rätt — väntas komma med ett förslag. Vi har inte sett det än. Men förslaget skulle då ha det innehållet att staten skulle ta det fulla ansvaret för merkostnaderna, dvs. precis det som föreslås i motionen och precis det som socialdemokrater och kommunister under två år tidigare har föreslagit och röstat för i denna kammare. Det är bra i och för sig att kunna konstatera detta. Men låt mig i sammanhanget säga och understryka att allt nödvändigt material som tänkas kan sedan två år tillbaka har funnits i detta ärende. Södertälje kommun har varit beredd att i detalj styrka alla de olika kostnaderna och att redovisa på vilka områden som merkostnaderna finns, förvaltning för förvaltning. I varje fall sedan en arbetsgrupp med medverkande från de olika departementen slutfört sitt uppdrag, har det rått full enighet om det underlag som kan behövas för att fatta beslut. Vad hade man då att göra? Enligt min mening hade man då att gå tillbaka till 1979 års principbeslut och med utgångspunkt i detta och det fullständiga underlagsmaterial som fanns fatta ett beslut om att Södertälje kommun skulle ha dessa pengar. Nu har man missat detta tillfälle under två år. Man har emellertid chansen på nytt i år. Nu har vi i denna kammare en arbetarmajoritet, som borde ha kunnat genomföra detta förslag. Men utskottets socialdemokrater har åstadkommit en skrivning, som innebär att de i stort sett instämmer i vad borgarna har sagt under tidigare år. Jag beklagar, fru talman, detta än en gång men understryker samtidigt att sista tåget inte får ha gått. Vi måste fortsätta att slåss för att Södertälje kommun skall få sina pengar. " Voteringen kommer att redovisas efter debatten om SoU 29.

Fru talman! Vår partimotion nr 1096, som behandlas i socialutskottets betänkande 29, utmynnar i kravet på en utvärdering och översyn av arbetsmiljölagen. Den lagen, som antogs 1978, har hunnit verka under några år och har naturligtvis gjort sin nytta. Men man kan inte komma ifrån intrycket att den liksom många andra lagar efter hand slipats av och anpassats. Det finns från början en uppfordrande kraft som så småningom lätt töms ut. Det är inte alltid en fördel att kantigheter slipas av. En lag är ju ingenting annat än ett verktyg, som ibland behöver ses över och slipas till. Vi tror att den debatt som en utvärdering och översyn av lagen skulle åstadkomma skulle vara nyttig på så sätt att arbetsmiljöfrågorna på nytt skulle aktualiseras och medvetandegöras. Även om många förändringar till det bättre har skett på arbetsmiljöns område sedan 1978, då lagen kom till, kan man inte bortse ifrån att det kommit till bl.a. många kemiska produkter, som varit orsaken till många larmrapporter under senare år. Det fanns många anledningar till att den här lagen kom till. Olika undersökningar om arbetsmiljön som gjordes under 1970-talet visade att trots alla åtgärder som vidtagits upplevde många att de besvärades av arbetsmiljöproblem av olika slag, t.ex. kemiska hälsorisker, stress och psykisk påfrestning förutom fysiska problem som buller, belastning, drag och kyla. 1970-talet har i flera sammanhang kallats arbetsmiljöns årtionde. Då kom flera nya lagar som skulle förbättra förhållandena på arbetsplatserna. Förutom arbetsmiljölagen, som jag redan nämnt, kom 1973 lagen om hälsooch miljöfarliga varor, och 1972 skapades arbetarskyddsfonden med uppgift att stödja forskning och utbildning inom arbetarskyddet. Men hur står det egentligen till med arbetsmiljön? Hur pass bra eller dålig är den? Blir den sämre eller bättre? Det lär finnas mer än 60 000 kemisk-tekniska produkter på våra arbetsplatser. Kemikalierna har skapat nya arbetsmiljöproblem, och det tillkommer allt fler. Arbetare utsätts för nya och ofta okända kemiska risker. Bland skadorna märks hudskador och allergier. Men allvarligare är de skador som ger sig till känna först efter många år. Dit hör cancer och ärftlighetsskador. Genom det nyvaknade intresset för arbetsmiljön under 1970-talet kom också de psykiska och sociala faktorerna att uppmärksammas alltmer. Enligt många är detta vid sidan av kemikalierna det snabbast växande arbetsmiljöproblemet i dag. Det finns samband mellan arbetsmiljön och den yttre miljön. Det sägs ibland att det är svårt att komma till rätta med båda samtidigt, men det behöver inte vara så. I själva verket måste ansträngningarna för en bättre inre och yttre miljö gå hand i hand. Det är i båda fallen fråga om att skapa miljöer där vi slipper buller och skadliga kemikalier. Vi kan använda samma forskningsresurser, samma mätmetoder och samma typ av normer, och vi kan i stor utsträckning använda samma lagar och samma kontrollerande administration. Den ökade förekomsten av tumörer och allergier påminner oss om kemikalieämnenas effekter, men att människor drabbas av skador och lidanden när livsmiljön inte fungerar på ett tillfredsställande sätt har uppmärksammats mindre. Hur arbetstagarna själva upplever sin miljö försökte LO få klarlagt genom en enkät som gjordes hösten 1979 och som publicerades 1981. Jämfört med tidigare undersökningar som gjorts hade antalet LO-medlemmar som ansåg att det fanns hälsorisker på arbetsplatser stigit. Betydligt fler ansåg sig vara utsatta för miljöfaktorer som syror, gaser och lösningsmedel, och andelen som upplevde stress och psykisk påfrestning i arbetet hade också ökat. Det man menar när man talar om den yttre miljön är i och för sig ganska lätt mätbart, t.ex. förekomsten av buller eller mängden föroreningar i luften. Den inre miljön är kanske litet mera svårfångad. Det är fråga om den enskilda människans upplevelse av sin situation. Här kommer ett psykiskt och subjektivt inslag in, som kan variera från människa till människa. Därför har det varit mer svårfångat, men det är inte desto mindre en verklighet som man måste ta på allvar. När man talar om arbetsmiljö är det viktigt att man slår fast att det är fråga om hela människans välbefinnande, både till kropp och till själ. I vårt land ser vi arbetet som ett värde, som egentligen skall berika livet. Om det i stället stressar och sliter ner en människa, är det behäftat med ett fel som ofta hänger samman med arbetsmiljön. Fru talman! Kraven på arbetsmiljön får alltså inte slappna, för arbetsmiljön har att göra med den enskildes välbefinnande och välfärd. Med detta vill jag yrka bifall till reservation 9 i socialutskottets betänkande 29:

Fru talman!

Arbetsmiljölagstiftningen bör göras till ett instrument för detta. När det gäller arbetsolycksfall finns det ett klart visat samband mellan ackordsarbete och allvarliga olyckor. Antalet olyckor i både gruvorna och skogen minskade sålunda efter de stora strejkerna, då tidlön i stor utsträckning infördes. Det är således ett självklart krav att fackföreningen skall ha rätt att förbjuda prestationsersättning i arbete som är förenat med olycksfallsrisker. Flera undersökningar har dessutom visat på åklagarmyndigheternas nonchalans vid arbetsolycksfall. Polisutredningar läggs snabbt ned, och åtal mot arbetsgivaren väcks utomordentligt sällan, trots att arbetsgivaren har ansvaret för säkerheten. Något liknande vore otänkbart vid trafikolyckor med dödlig utgång. Problemet har fått viss uppmärksamhet under senare tid, men krafttag behövs för att öka trycket när det gäller arbetsgivarens skyldigheter och rättsliga ansvar för att skyddsinstruktionerna följs. De kemiska riskerna är delvis kända sedan flera hundra år, men den starka utbyggnaden av den kemiska industrin under senare decennier har mångdubblat riskerna. Det är uppenbart att kartläggningen av de kemiska ämnenas kroniska effekter bara har börjat. Ju fortare denna kunskap vinns, desto färre blir skadade — om företagen tvingas eliminera expositionen. Krav måste således ställas på skadetestning innan produkter tillverkas för försäljning, låga hygieniska gränsvärden med säkerhetsmarginaler till lägsta kända skadliga effekt och hög beredskap för utvärdering av akuta och kroniska effekter. Fru talman! I USA har antagits en lag om förhandsprövning innan en produkt får tillverkas för försäljning. I denna förhandsprövning kontrolleras vilka tester som utförts för att belysa produktens giftighet och medicinska effekter på ett sätt som liknar förfarandet vid prövning för registrering av ett nytt läkemedel. Denna lag är i princip riktig. Jordbruksutskottet har tidigare behandlat vpk-krav om en liknande lagstiftning, men funnit att resurserna inte är tillräckliga för att snabbt anta en sådan lag. Sedan dess har ingenting gjorts för att skapa de förutsättningar som behövs. Det är hög tid att det görs från regeringens sida. Utvecklingen av testsystem för bedömning av ämnens påverkan på kromosomerna, som kan resultera i såväl fosterskador som cancer, och storskaliga djurförsök bör prioriteras. Sverige är eftersatt när det gäller dessa forskningsgrenar, trots att de skulle ha stor praktisk betydelse för bedömningen av ämnens giftighet och kroniska effekter. I stor utsträckning har arbetarskyddsstyrelsen fått lita till utländska studier. För några år sedan avslöjades att ett av de största amerikanska testinstituten, Biotest, har vanskötts och att resultaten är otillförlitliga. Detta understryker behovet av omfattande testmöjligheter inom Sverige, eventuellt i samarbete med övriga nordiska länder, och utvecklingsarbete inom detta område. Det förefaller rimligt att det föreslagna produktkontrollverket skall ange vilka resurser som behövs och samordna medelstilldelningen. Det är tänkbart att det behövs ett speciellt testinstitut, men det är också möjligt att resurserna bäst tillgodoses genom utbyggda högskoleoch universitetsinstitutioner. Myndigheternas medvetna eller omedvetna långsamhet även i detta avseende har öppnat marknaden för privata organisationer och företag att påbörja testverksamhet och även erbjuda detta kommersiellt. Vpk ser mycket negativt på privatisering och kommersialisering av denna livsviktiga testverksamhet. De åtgärder vi tidigare har föreslagit skulle ha förhindrat detta, och det är nu bråttom med åtgärder från riksdagens sida. När det gäller säkerhetsmarginal vid gränsvärdesättning har detta delvis börjat tillgodoses efter många års krav på dokumentation till den hygieniska gränsvärdeslistan. Det vetenskapliga underlaget för samband mellan exposition och effekt utarbetas av såväl en nordisk som en svensk dokumentationsgrupp. Därav följer emellertid inte vilka koncentrationer som skall godkännas, och de slutliga argument som används för gränsvärdesättning är inte offentligt tillgängliga. Den största bristen är emellertid att flera av gränsvärdena är satta så att skadliga effekter kan förutses inträffa, och någon avgörande säkerhetsfaktor tillämpas inte i fråga om något gränsvärde. Orsaken till detta har avslöjats vara de förhandlingar som förs med Svenska arbetsgivareföreningen om lämpligt gränsvärde. Listan fastställs sedan av arbetarskyddsstyrelsen, och bl.a. detta förhållande reser krav på kvalificerad majoritet av arbetstagarrepresentanter i styrelsen. Målsättningen för arbetarskyddsstyrelsen och dess föreskrifter måste vara en riskfri arbetsmiljö utan hänsyn till företagens profiter. Under senare år har olika kemiska ämnens fosterskadliga effekter uppmärksammats. Fosterskador kan uppkomma antingen genom att mannen eller kvinnan påverkas eller genom direkt påverkan på fostret. Det måste vara ett framträdande krav att inga sådana risker accepteras. När sådana effekter misstänks måste gränsvärdena ha särskilt stora säkerhetsmarginaler. Ingen diskriminering får ske, t.ex. genom att förbjuda kvinnor att arbeta inom sådana riskmiljöer, vilket föreslagits, eftersom kvinnor mellan 15 och 50 år utestängs från vissa arbeten. Det är i stället processerna som måste kapslas in eller förbjudas. Innan dessa krav tillgodosetts är det ett oavvisligt krav att kvinnor som planerar graviditet eller blivit gravida omplaceras utan löneförlust. Fru talman! De fysikaliska yrkesriskerna har stått mindre i rampljuset under 1970-talet men är likafullt allvarliga. Hit hör bl.a. radioaktiv strålning, som är en påtaglig risk för kärnkraftsarbetare, röntgenpersonal m.fl. Kunskaperna om icke-joniserande eller icke-radioaktiv strålning är bristfälliga. Buller är en välkänd riskfaktor, och bullernivån i svensk industri anses ha ökat på grund av allt större och snabbare maskiner. Bullerbekämpning är i allmänhet relativt lätt att åstadkomma men kostsam, och här finns en belysande motsättning mellan kapitalägarnas profitintressen å ena sidan och riskerna för de arbetande å den andra. Dålig belysning kan vara en olycksfallsrisk och är en viktig komfortfaktor. Forskningen kring seneffekter av olämpliga belastningar har varit särskilt eftersatt och är besvärlig, eftersom många faktorer samverkar. Ryggvärk, nedsatt muskelkraft och förslitna leder är mindre dramatiska effekter än död och cancer, men utgör lika fullt plågsamma, invalidiserande och utdragna lidanden. Dessutom är de synnerligen utbredda i befolkningen och drabbar särskilt dem som har tunga arbeten i dåliga arbetsställningar. Ledsjukdomar och reumatiska sjukdomar är folksjukdomar, som arbetarklassen mest . drabbas av. Det finns därför anledning för riksdagen att uttala ett särskilt stöd för denna forskning samt att påskynda regeloch föreskriftsarbetet från arbetarskyddsstyrelsen. Lyftoch bärarbeten är också en jämlikhetsfråga. Den fysiska lyftoch bärförmågan är genomsnittligt betydligt mindre hos kvinnor än hos män. Detta betyder att kvinnor i allmänhet får anstränga sig betydligt mer än männen för att utföra samma arbete. Att underlätta lyftoch bärarbete är således en viktig jämlikhetsfråga för att kunna erbjuda samma möjlighet till arbete åt alla. Företagshälsovård i större företag och företagshälsovårdscentraler för flera företags anställda utgör den första specialiserade arbetsmiljöinstansen för de anställda med normalt en medicinsk och en teknisk del. Knappt hälften av alla arbetande har emellertid tillgång till företagshälsovård. Företagshälsovården regleras genom avtal mellan LO, PTK och SAF samt motsvarande parter på den statliga och kommunala sidan. Någon obligatorisk plikt att ordna företagshälsovård för de anställda finns varken i lagstiftning eller i avtal. Vpk har emellertid krävt en lagstadgad skyldighet att inrätta företagshälsovård för alla anställda före 1985, och i direktiven till 1976 års utredning om företagshälsovård och yrkesmedicin finns uttalat att en allomfattande företagshälsovård bör eftersträvas. En god företagshälsovård med inriktning på eliminering av risker och medicinsk övervakning av yrkesbetingade sjukdomstillstånd skall vara en rättighet. Företagshälsovårdens personal skall grunda sina bedömningar på bästa möjliga vetenskapliga underlag och varken övereller undervärdera risker. Det är de arbetande som är utsatta för riskerna, och det får inte råda något tvivel om att företagshälsovården skall betjäna de anställda. Därför måste också de anställda ha hela inflytandet över tillsättningen och ledningen av företagshälsovården. Samordning med landstinget, som har det övergripande ansvaret för hälsooch sjukvården, bör ske och anställningen ordnas via landstinget, även om företaget självfallet skall bekosta företagshälsovården och de lokala fackföreningarna utgöra företagshälsovårdens ledningsorgan. Till sist, fru talman, några ord när det gäller lagen. Arbetsmiljölagen är hörnstenen för bestämmelser och sanktioner kring arbetsmiljöns risker. Vid riksdagsbehandlingen levererade vpk en omfattande kritik mot varje kapitel i lagen. Lagen bedömdes som ett visst framsteg i kampen för en bättre arbetsmiljö men helt otillräcklig, eftersom den slog fast att det dagliga och lokala arbetsmiljöarbetet skall bygga på klassamarbete. Riksdagen röstade ner vpk:s ändringsförslag. Ingenting har skett som skulle motivera några ändrade krav från vpk:s sida. Kampen för dessa saker förs på arbetsplatserna, och i likhet med många tidigare vpk-krav kommer de att genomföras när opinionen vuxit sig tillräckligt stark. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer i detta betänkande.

Fru talman! I nu föreliggande betänkande behandlas frågan om anslag till arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen. Utskottet har ingen erinran mot den föreslagna medelstilldelningen. Arbetsmiljön är förvisso mycket viktig för de allra flesta människorna i vårt land. Den nya lagen har gjort det möjligt att flytta fram positionerna för att förebygga olycksfall och ohälsa i arbetet. Det är fortfarande angeläget att de sämre arbetsplatserna och arbetsmiljöerna prioriteras i tillsynsarbetet på samma sätt som har skett tidigare. Vid de små arbetsplatserna har fortfarande kommunerna tillsynsansvaret, och detta torde vara den svagaste länken i ett effektivt arbetarskyddsarbete. Riksdagen har tidigare beslutat om ett överförande av det kommunala tillsynsansvaret till arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen. De borgerliga regeringarna gjorde ingenting för att verkställa detta riksdagens beslut. En enig arbetarskyddsstyrelse har tillstyrkt överföringen och hemställt om åtgärder härför. Riksdagen har gjort påstötningar om att omorganisationen skall ske och är nödvändig. Dock hände ingenting under de borgerliga regeringsåren. Nu föreslår departementschefen en snabb översyn av den totala tillsynsverksamheten. Denna översyn skall även avse rationaliserings-, effektiviseringsoch decentraliseringsfrågor. Inom departementet förbereds f.n. direktiven för och tillsättandet av en utredningsman med uppgift att göra en sådan översyn. Utskottet förutsätter att detta arbete ges hög prioritet och att regeringen mycket snart kommer med förslag i ärendet — detta mot bakgrund av den mycket negativa utvecklingen av tillsynsverksamheten av de kommunala tillsynsmännen. Bara mellan 1981 och 1982 minskade denna tillsyn med 16 96 eller med 10 000 besök på arbetsplatserna. Detta sammanhänger troligen med osäkerheten om hur, när och om huvudmannaskapsreformen skall ske. Lösningen av denna fråga är enligt mitt bedömande den viktigaste frågan nu för att kunna tillförsäkra alla en god arbetsmiljö. Utskottet konstaterar i detta betänkande, mot bakgrund av denna utveckling, att kommunerna nu har ansvaret för att den kommunala tillsynen fungerar och förutsätter att den ej tillåts förfalla eller gå på sparlåga under den tid översynen tar. Det är dock ytterst angeläget att frågan får en definitiv lösning snabbt. Det totala arbetsmiljöarbetet kan då bli väsentligt effektivare. Herr talman! Jag skall nu helt kort kommentera de reservationer som är fogade till detta betänkande. Jag kan göra det kort därför att något egentligt nytt inte tillkommit sedan riksdagen senast behandlade dessa frågor. Vi har ju under flera år haft långa och stora debatter om arbetsmiljöfrågorna. I år är det ett sådant där mellanår, då det mesta av det som tas upp är behandlat tidigare. Detta hindrar inte att det till detta betänkande har fogats 14 olika reservationer. Jag skall beröra några av dem. Den första reservationen gäller facklig vetorätt vid vissa löneformer, dvs. att facket skulle ha rätt att kräva att ackordsarbete icke får utföras vid vissa arbeten. Utskottet bedömer detta som varande en avtalsfråga. Det finns inte nu någon anledning, enligt utskottets bedömning, att inskränka avtalsfriheten mellan parterna. Det finns inte några framställningar från fackligt håll om en sådan vetorätt. Arbetarskyddsstyrelsen har rätt att förbjuda ackordsarbete enligt arbetsmiljölagens 3 kap. 14 §. Det har man gjort också i ett fall som gäller föreskrifterna om sprängämnen. Den möjligheten finns, där det bedöms vara angeläget att ett arbete inte utförs på ackord. Jag avstyrker därför reservation 1. I den andra reservationen vill man att det lokala facket skall få bestämma om ett arbete som har varit avstängt på grund av dåligt arbetarskydd skall få återupptas eller inte. Huvudskyddsombudet har rätt att stänga en arbetsplats om omedelbar risk för ohälsa föreligger. Det är då yrkesinspektionens tillsynsmän som avgör när arbetet skall sättas i gång igen. Utskottet anser att det vore att kritisera tillsynsmännens sätt att utföra sitt arbete om man inte längre ville acceptera att de handhar denna kontrolluppgift. Vad jag vet har yrkesinspektionen och arbetarskyddsstyrelsen skött denna uppgift på ett mycket bra sätt. Utskottet tycker att den nuvarande ordningen är rimlig och bra och att det inte finns någon anledning att nu bifalla reservation 2, varför jag avstyrker densamma. I reservation 3 tar man upp frågan om facklig majoritet i arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionsnämnderna. Både arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionsnämnderna är s.k. partssammansatta organ, och sammansättningen följer den praxis som tillämpas i andra sådana sammanhang. Verksamheten i styrelsen och i nämnderna kan inte nu sägas ge anledning att ändra detta förhållande. Utskottet tror att det är bra att det råder jämbördiga styrkeförhållanden, om man skall nå fram till positiva resultat i arbetsmiljöarbetet. Riksdagen har tidigare lagt fast, och jag delar helt den uppfattningen, att skall vi få ett bra arbetarskydd, måste skyddsarbetet bedrivas gemensamt av arbetsgivare och arbetstagare. Det är på det sättet man når de bästa resultaten, inte genom att införa vetorätt för den ena eller den andra parten. Jag avstyrker den reservationen också. Utbyggnad av företagshälsovården tar man upp i reservation 4. Det är en mycket angelägen fråga. Det finns dock inte någon anledning för riksdagen att nu ta initiativ. Företagshälsovårdsutredningen lägger fram sitt betänkande under första halvåret — det bör alltså komma inom en mycket nära framtid. Vi bör avvakta utredningens synpunkter innan vi går vidare med utbyggnaden av företagshälsovården. Jag delar dock Alexander Chrisopoulos uppfattning att företagshälsovården, rätt bedriven, är en hörnsten i vårt arbetsmiljöarbete och att den bör utvecklas på något sätt. Men vi bör avvakta utredningens betänkande. Reservation 5 gäller yrkesmedicinen. Utskottet har tidigare sagt att man inte kan tänka sig att ålägga sjukvårdshuvudmännen en viss inriktning på yrkesmedicin. Man går dock fram med ökade utbildningsmöjligheter och föreslår att 25 nya platser inrättas vid universitetet i Lund för utbildning av yrkeshygieniker. Det bör lägga grunden för en utökning av de yrkesmedi cinska klinikerna, vilket är mycket angeläget. Vi får ta det i den takt som vi har resurser till. Jag avstyrker också den reservationen. Information för forskningsändamål handlar det om i reservation 6. Det är klart att det är mycket viktigt att de forskningsrön som görs också kan komma arbetarskyddet till del. Nu är det så att LO, PTK och SAF har slutit ett utvecklingsavtal där det anges vilka regler som skall gälla för uppgifters lämnande och för att få tillträde till arbetsplatser och kunna ta del av de forskningsresultat som finns. Man har också kommit överens om att tvister som uppstår skall slitas av en skiljenämnd. Jag avstyrker också reservation 6. Sanktioner vid arbetsmiljöbrott tar man uppi reservation 7. Den som läser reservationen får lätt intrycket att det viktigaste vid arbetsmiljöbrott är att det finns en åklagarmyndighet som kan åtala försumliga arbetsgivare och få dem fängslade. Jag delar inte den uppfattningen. Det kan i och för sig vara viktigt med åklagare, men det viktigaste instrumentet är de förelägganden och förbud som arbetarskyddsstyrelsen kan utfärda. Styrelsen kan förbjuda fortsatt verksamhet och förelägga arbetsgivaren att vidta vissa åtgärder för att verksamheten skall få fortsätta. Som ett komplement till detta kan de övriga sanktionerna bli aktuella. Arbetsmarknadsministern anmäler i propositionen att hon kommer att föreslå kompletteringar när det gäller påföljder för brott mot arbetsmiljölagen. Då blir också andra sanktioner än föreläggande och förbud aktuella. Det har hänt en hel del här, bl.a. utbildning av åklagare. Det finns enligt utskottets mening nu inte någon anledning för riksdagen att ta något initiativ. Jag yrkar avslag på reservation 7. I reservation 8 tas upp frågan om omplacering och ledighet för graviditet. Frågan har överlämnats till föräldraförsäkringsutredningen. Det är rimligt att vi avvaktar utredningens resultat. Det viktiga är ju — och det nämnde också Alexander Chrisopoulos — att vi får sådan arbetsmiljö att både män och kvinnor kan arbeta där utan risk för ohälsa. Vi understryker från utskottets sida vikten av att de problem som ännu finns, t.ex. när produktionen skall ställas om, mycket snart kan lösas på ett sådant sätt att kvinnor som vill skaffa sig barn inte löper risken för fosterskador och annat. I reservation 9 från centern tas upp frågan om översynen av arbetsmiljölagen. Utskottet anser inte att det kan finnas anledning till en total översyn av arbetsmiljölagen. Sedan vi fick lagen 1978 har en hel del utredningar och översyner skett i fråga om arbetarskyddsstyrelsens och yrkesinspektionens arbete. Det är rimligt att dessa myndigheter nu får arbetsro och kan arbeta vidare med de stora uppgifter som de har. Sammankopplingen mellan inre och yttre miljö, som ju är viktig, bör man kunna få bättre grepp om nu när regeringen har tillsatt en kemikommission som vi socialdemokrater krävt under en lång tid. Kommissionen bör kunna medverka till det arbete som ändå är nödvändigt. Det finns ingenting som nu-motiverar en allmän översyn. Jag yrkar avslag också på den reservationen. En mycket viktig reservation är reservation 10 om arbetarskyddsstyrelsens föreskriftsarbete. Det är bara det att de som har författat reservationen inte följt med vad som hänt. Utskottet har tidigare haft anledning att rikta viss kritik mot arbetarskyddsstyrelsen för att föreskriftsarbetet har gått för sakta. Nu är det en mycket god och hög takt i föreskriftsarbetet. Eftersom så många föreskrifter numera gäller handlingar som är straffbelagda, är det viktigt att föreskrifterna utformas mycket noga. Det gör att det tar en viss tid att få fram föreskrifterna. Men nu är tempot bra, och reservationen är därmed överspelad. Det är viktigt att tempot i föreskriftsarbetet inte minskar utan att man kan hålla den höga arbetstakt man f. n. har. När det sedan gäller reservation 11 om säkerhetsmarginaler för gränsvärden är det bara att notera att gränsvärdeslistorna omarbetas kontinuerligt. F. n. är en ny lista över 20 nya produkter och ämnen ute på remiss. Det sker en kontinuerlig omprövning av gränsvärdeslistorna i takt med de nya rön som kommer fram genom forskning och på annat sätt. Här bör också kemikommissionens tillsättning och arbete kunna medverka till att vi får bättre gränsvärden för de olika produkterna. Herr talman! Med dessa kommentarer till de reservationer som är fogade till betänkandet ber jag att få yrka bifall till hemställan i socialutskottets betänkande i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Jag vill inte mucka gräl med Kjell Nilsson, men jag har anledning att reagera mot den historieskrivning som Kjell Nilsson bestod oss när det gäller de tidigare regeringarnas hantering av frågan om den kommunala tillsynen. När arbetsmiljölagen antogs fanns ett yrkande från socialdemokratiskt håll, att den kommunala tillsynen skulle flyttas över till yrkesinspektionen och arbetarskyddsstyrelsen. Då träffades en överenskommelse om att man under hand skulle inhämta uppgifter om vilka kostnader som var förenade med ett sådant övertagande av ansvaret. Anledningen till detta var just att vi inte skulle hamna mellan två stolar genom att den kommunala tillsynen — om uttrycket tillåts — säckade ihop under den tid som frågan om huvudmannaskapet utreddes. Departementet inhämtade uppgifter om dessa kostnader, och det visade sig naturligtvis att en överföring av huvudmannaskapet skulle vara förenad med ganska omfattande sådana. Trots överenskommelsen upprepades kravet några år senare på att det borde flyttas över från kommunernas ansvarsområde till statens. För att inte frågan skulle fortsätta att vara en trätofråga träffades en ny överenskommelse mellan partierna, som — om jag minns rätt — utskottet tog initiativet till och som innebar att staten skulle ta över huvudmannaskapet på villkor att man kunde träffa en överenskommelse mellan kommunerna om kostnadsfördelningen. För att skapa ett underlag för den gavs i uppdrag till — efter vad jag kan erinra mig — riksrevisionsverket att arbeta ut olika modeller för hur rutinerna skulle utformas, hur tillsynen i arbetarskyddsstyrelsens och yrkesinspektionens regi borde läggas upp, etc. Ungefär så långt hade arbetet fortskridit när regeringsskiftet skedde i höstas. Avsikten var alltså att frågorna skulle tas upp igen i förhandlingar mellan stat och kommun om kostnadsfördelningen framöver. Det var ingalunda fråga om att någon passivitet kännetecknade de tidigare regeringarnas handhavande av de här frågorna. Jag tycker det är nödvändigt att detta korrigeras i kammarens protokoll.

Herr talman! Som representant för utskottet använder sig Kjell Nilsson i huvudsak av två argument för att avstyrka våra reservationer. Det första är att riksdagen i tidigare sammanhang har avslagit liknande motionskrav som vi fört fram. Han tillägger i det sammanhanget att ingenting nytt har inträffat som motiverar ett ändrat ställningstagande från utskottets sida. Till det vill jag säga att när vi lägger fram förslag till riksdagen så är det inte fråga om något slags teaterföreställning som skall läggas ner på grund av bristande intresse från ledamöternas sida, utan våra förslag bygger på en övertygelse som vi har om riktigheten av dem. Därför kommer vi att upprepa dem också i fortsättningen. Dessutom kommer vi att kombinera detta med verksamhet ute på arbetsplatserna för att få kravens giltighet bekräftad. Det är utgångspunkten när vi ställer våra krav. Kjell Nilssons andra motivering för avslagsyrkandena bygger på uppfattningen att våra förslag strider mot de grundläggande principerna om samförstånd och samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsmiljölagstiftningens område. När man i utskottet använder det argumentet försöker man dölja den intressemotsättning som i det här sammanhanget finns mellan arbetsgivare och arbetstagare, dvs. motsättningen mellan arbetsgivarens primära målsättning att öka sina vinster så mycket som möjligt och arbetstagarens hälsa. Men det är ett misslyckat försök, för denna motsättning präglar arbetsmiljösituationen i hela landet, och den är så påtaglig att man inte kan dölja den med sådana spetsfundigheter som utskottet använder sig av. Därför menar vi att problemen på arbetsmiljöområdet är, om de skall kunna lösas, en fråga om kamp mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Om man utgår ifrån att det eftersträvade samförståndet inte finns eller kan åstadkommas, vad blir resultatet då, Kjell Nilsson?

Herr talman! Kjell Nilsson sade att det nu inte finns möjlighet att tillgodose vårt krav på en utvärdering och en översyn av arbetsmiljölagen. Men vi anser att en utvärdering bör göras, och vad vi efterlyser är en ökad uppmärksamhet på arbetsmiljön. Det motiveras för det första av den avtrubbningseffekt som en lag ändå kan vara utsatt för, för det andra av att mängden kemiska hälsorisker hela tiden ökar. Detta bekräftas av undersökningar. För det tredje motiveras en utvärdering av en ökad förståelse för sambandet mellan yttre och inre miljö och människans välbefinnande och trivsel. Med andra ord är det fråga om välfärd och livskvalitet.
Herr talman! Först till utskottets ordförande: Vi behöver ju inte tvista om hur det är med den kommunala tillsynen och vad regeringarna gjorde och inte gjorde. Faktum är att det hände ingenting under den tid som vi här i riksdagen upprepade kravet på en överföring av den kommunala tillsynen till andra organ. Det är möjligt att regeringen hade överläggningar — må så vara. Vi är nu tacksamma för att vi på den punkten har ett enhälligt utskottsbetänkande, där vi säger att det är viktigt att man snabbt kommer med ett förslag om överföring av den kommunala tillsynen till yrkesinspektionen och arbetarskyddsstyrelsen. Om det är så att den kommunala tillsynen skulle ”säcka ihop”, om man nämnde denna överföring, så har det redan hänt, för den har ”säckat ihop”. Under det senaste året är det 10 000 fler arbetsplatser än tidigare som har blivit utan besök. Utskottsmajoriteten anser, Ulla Tillander, att det inte finns motiv för en utvärdering av arbetarskyddslagen. Det är klart att man kan säga att tiderna förändras och att saker och ting ses med andra ögon efter en tid, men så statisk är inte arbetarskyddsstyrelsen och andra tillsynsmyndigheter att de inte följer den utveckling som äger rum. Vi har nu också fått ett nytt instrument i kemikommissionen, som bör vara en stimulansfaktor för miljöarbetet i fråga om både den inre och den yttre miljön. Jag vet inte om Alexander Chrisopoulos bekvämade sig att höra vad jag sade. Jag motiverade samtliga avslagsyrkanden på era reservationer. Men det kanske är av den anledningen att ni inte lyssnar på våra argument mot era förslag som ni upprepar förslagen så ofta. Jag tror inte att det är möjligt för oss att bli överens om att det bästa sättet att få ett effektivt arbetsmiljöarbete i det här landet är en konfrontation mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det är ni ensamma om att tro i denna kammare. Vi har i övrigt i total enighet lagt fast grundprinciperna för arbetsmiljöarbetet: Det skall bedrivas i samarbete mellan parterna för att få bästa möjliga resultat. Vi skall utnyttja de möjligheter vi har med medicinsk och teknisk hjälp för att få ett gott arbetsmiljöarbete. Kostnaderna för detta miljöarbete skall ingå som en naturlig del i produktionskostnaderna vid verksamheten. Detta står nog kammaren fast vid. Ni är ensamma om er uppfattning, och vi lär inte bli överens om att driva arbetet i konfrontation. Det tror inte vi andra på.
Herr talman! Utskottet har ju varit enigt också tidigare när man tagit upp frågan om den kommunala tillsynen — både när man i samband med arbetsmiljölagen inte krävde någon överflyttning och när man några år senare beställde en överflyttning av den kommunala tillsynen, på villkor att man kunde nå en överenskommelse med kommunerna. Det var just den diskussionen, den förhandlingen, som pågick. Detta är ganska komplicerat. Vi förutsätter dels att det finns ett intresse från kommunernas sida att göra avkall på någon annan punkt, dels att vi är överens om vilka kostnaderna egentligen är. Den kommunala tillsynen är vidare mycket ojämnt utbyggd i olika delar av landet, och det är inte alldeles självklart hur man skall kompensera den tillsyn som där faller bort genom att den som bedrivs i arbetarskyddsstyrelsens och yrkesinspektionens regi byggs ut. Det är fråga om ett överförande av tillsynen vid många tusen små arbetsplatser. Vi var dock överens om att tillsynen skulle flyttas över och om att man skulle arbeta för att finna former för detta och för att komma överens med kommunerna om kostnadsövertagandet. Om man inte fäster något avseende vid det eller tycker att överförandet går för sakta, återstår ju för dem som har regeringsansvaret möjligheten att lägga fram ett direkt förslag, som innebär att man tar på sig kostnaderna för detta. Ett sådant förslag hade kunnat finnas med i årets budgetproposition, om man hade tyckt att det tidigare gått för sakta. Summan av kardemumman är dock att utskottet och den föregående regeringen har varit överens om i vilken tågordning som överföringen skulle ske.

Herr talman! Jag har lyssnat på allt vad Kjell Nilsson nu sagt, och jag blev inte mindre ledsen av det. Det som framhålls i betänkandet är bara av tillfällig natur. Det framhålls där att utskottet liksom tidigare hänvisar till att den grundläggande principen för skyddsarbetet måste vara att arbetsgivare och arbetstagare i samförstånd försöker åstadkomma en tillfredsställande arbetssituation. Kjell Nilsson talade om avtalsfrågorna. Han bör här framträda som en talesman antingen för en egen uppfattning eller för utskottets. Jag föredrar att uppfatta det så att han håller sig till utskottets skrivning. Jag vill till Kjell Nilsson säga att vi inte kräver konfrontation till varje pris. Bakom fraserna om samförstånd och samarbete som grundläggande princip för hela arbetsmiljölagstiftningen ligger i dag den sanningen att det när samförstånd inte på något sätt kan åstadkommas, alltså när arbetsgivare och arbetstagare inte kan komma överens, ju blir arbetsgivarens tolkning som gäller. Det blir arbetsgivaren som i sista hand bestämmer om vår arbetsmiljö. Det kallar ni för samförstånd och för den principiella samarbetsgrund som hela vår lagstiftning skall bygga på. Vi är pinsamt medvetna om att vpk är ensamt om sin uppfattning. Den delas inte av socialdemokratin, som i dag uppfattas som arbetarpartiernas företrädare. Det påstods vidare att det inte har hänt något sedan vi sist fattade beslut i dessa frågor. Det har hänt massor av saker. Det har inträffat försämringar i arbetslivet. Tempot och hetsen har ökat, vi har fått en tilltagande robotisering av arbetslivet, och det har pågått en strukturomvandling som försämrar arbetarnas situation på arbetsplatserna. Ni har inte uppmärksammat dessa förändringar som kraftiga försämringar av arbetarnas situation. Anledningen härtill är att den grund ni bygger på är samförståndet med arbetsgivaren, vars ekonomiska intressen går i första hand.
Herr talman! Till utskottets ordförande vill jag säga att jag hoppas att vi nu är överens om att det är rimligt att man efter översynen så snabbt som möjligt för över den kommunala tillsynen. Innan den nya arbetsmiljölagen diskuterades här i kammaren hade vi naturligtvis i utskottet överläggningar mellan partierna, och då fick vi under hand ett löfte om att regeringen snabbt skulle vidtaga åtgärder för förberedande av den kommunala tillsynens överförande till arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen. Vi tycker att det tog litet för lång tid. Men att gråta över utspilld mjölk är inte fruktbärande. Vi hoppas att den översyn som nu initierats kommer att genomföras snabbt och att man snart kommer fram till ett beslut. Det är faktiskt på det sättet att utvecklingen förändrats under de senaste åren. Det som tidigare bedömdes vara mindre riskfyllda arbetsmiljöer vid små företag utan några större maskinella utrustningar kan i dag vara bland de farligaste arbetsmiljöerna på grund av de kemiska riskerna. Det finns då inte någon anledning att inte de också skall falla under den vanliga tillsynen via arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen. Jag hoppas att en sådan överföring kan ske snart. Sedan till Alexander Chrisopoulos. Vi är inte överens, och vi kan nog inte bli det. Ni har den uppfattningen att alla arbetsmiljöfrågor skall vara kampfrågor — man skall ha en konfrontation mellan arbetstagare och arbetsgivare. Vi tror inte att det leder fram till det bästa arbetsmiljöarbetet och den bästa arbetsmiljön. Vi tror fortfarande att vi i samarbete skall kunna lösa de här frågorna bättre. Vi har fått en väsentligt bättre arbetsmiljö i det här landet. Internationellt sett vågar vi jämföra oss med stater både i öst och väst. Det finns många länder som är avundsjuka på Sverige för att vi har en bra arbetsmiljölag, men framför allt för att vi har en fin organisation för tillsyn av att lagen efterlevs. Där brister det väsentligt i andra länder i förhållande till hur vi har det här i Sverige. När man säger som Alexander Chrisopoulos, att då det diskuterats färdigt är det arbetsgivarens vilja som gäller, har man dåligt på fötterna beträffande reglerna för arbetsmiljöfrågorna. Vi har en arbetarskyddsstyrelse som kommer med förelägganden och kan utfärda förbud. Vi har en yrkesinspektion som ser till att dessa förelägganden och förbud efterlevs. Det är ingalunda fråga om något godtycke från arbetsgivarens sida.

Herr talman! Jag tänker hålla mig till reservation 14 som handlar om ett aktionsprogram mot hälsofarliga arbetsmiljöer. 1970-talet har inneburit en växande medvetenhet om arbetsförhållandenas betydelse när det gäller att påverka människornas hälsotillstånd. Denna insikt har legat till grund för en rad försök att förbättra arbetsmiljöarbetet. Trots detta kan man konstatera att utslagningen ur arbetslivet inte minskat, utan tvärtom ökat. Fler LO-medlemmar än någonsin uppger att det föreligger stora brister i deras egen arbetsmiljö. En orsak som speciellt kan utpekas är den alltmer ökande stressen som medför försämrade faktorer för de anställda. Sambandet mellan sjuklighet och förhållandena på arbetsmarknaden är mycket klart. Det visar sig att en hög sjukskrivningsfrekvens har ett klart samband med den individuella arbetsmiljön, med skiftoch ackordsarbete, högt arbetstempo, stora arbetsplatser med dålig kontakt mellan arbetskamraterna osv. SAF försökte för några år sedan att motbevisa detta. Man gick ut i en stor kampanj där man hävdade att den höga sjukfrånvaron berodde på ”okynne”, och syftet var helt uppenbart att man ville misskreditera socialförsäkringssystemet och lägga grunden till konkreta försämringar i det försäkringssystem som arbetarna tillkämpat sig. I årets avtalsrörelse blev detta också bevisat. Från olika håll höjdes röster för att införa fler karensdagar i sjukförsäkringen. Men den kampanj som SAF startade hade också den fördelen att man genomförde en utredning om vilka orsaker som låg bakom upprepade eller långa sjukskrivningsperioder. I den undersökningen klargjordes att även de korta sjukskrivningarna berodde på ett kraftigt försämrat hälsotillstånd och att grupper med upprepade korta sjukskrivningar har en klart förhöjd dödlighet i jämförelse med andra, vilket man inte ens med SAF:s termer kan påstå är okynnessjukskrivningar. Efter kriget har man i Sverige satsat på en kraftig utbyggnad av samhällets vårdapparat och på den sociala välfärden. Syftet med den politiken har bl.a. varit att förbättra folkhälsan och att erbjuda alla människor möjligheter till arbete och meningsfull sysselsättning. I dag vet vi att dessa mål inte uppfyllts. Missförhållandena i arbetslivet, de hälsofarliga arbetsförhållandena och utsorteringen från arbetsplatserna är det största hotet mot människors rätt till fysisk och psykisk hälsa. Företagshälsovårdens isolerade ställning har medfört att erfarenheterna från arbetsmiljön inte har kunnat utnyttjas för att berika den hälsopolitiska debatten. Samordningen mellan samhällets primärvård och företagshälsovården är mycket dålig, liksom att den yrkesmedicinska delen inte har byggts ut i tillräcklig grad. Dessutom är det så att när ekonomin är i kris och arbetslösheten ökar, som i dag, då intensifieras också utslagningen från arbetsmarknaden. Antalet förtidspensioneringar har ökat kraftigt, ja nästan fördubblats under 1970 talet. Ca 300 000 människor är i dag förtidspensionerade, och om man till dem lägger de långtidssjukskrivna kan vi räkna med att omkring en halv miljon människor i arbetsför ålder befinner sig utanför arbetslivet av medicinska skäl. Det finns flera skäl till att arbetsmiljöarbetet inte lyckats bättre. Förmodligen har man underskattat den sammanlagda effekten av olika faktorer på arbetsplatserna. Ofta är det just kombinationen av högt arbetstempo, buller, psykisk stress och inverkan av giftiga ämnen o. d. som är den utlösande faktorn, snarare än någon enskild faktor. Även om medvetenheten har stigit när det gäller miljön, har man inte i tillräckligt hög grad diskuterat de bakomliggande maktförhållanden som styr vårt arbetsliv. Arbetsmiljön är en kampfråga — den kan aldrig vara en samarbetsfråga. Detta märks tydligt i dag. I takt med att lönsamheten inom industrin minskat, har utslagningen fått delvis andra former, och arbetsmiljökampen har försvårats. Man har också underskattat risken att använda långvarig sjukskrivning och förtidspensionering som instrument för att tvinga bort människor från arbetsmarknaden. De är mycket få av dessa människor som någonsin kommer tillbaka till arbetsmarknaden. Man har helt enkelt accepterat att vissa människor slås ut, och de möjligheter till arbetsrehabilitering som finns har man inte byggt ut i den omfattning som skulle ha behövts. Den skyddade arbetsmarknaden har dessutom i allt högre grad underkastats de lagar som gäller arbetsmarknaden i övrigt, och det har i sin tur medfört stora svårigheter för människor med någon form av arbetshandikapp att få anställning ens inom detta område. Den ekonomiska krisen har medfört en kraftig försämring av de utslagnas situation. Socialförsäkringssystemet har medfört att deras ekonomiska trygghet ifrågasätts. De som slagits ut och de som tillhör grupper med arbetshandikapp får ännu svårare att återkomma till arbetslivet. Allra mest alarmerande är den kraftigt ökade ungdomsarbetslösheten, som innebär att många ungdomar är utslagna redan innan de ens fått en chans att pröva ett eget arbete. Från vpk:s sida tror vi att enda möjligheten att bryta denna utveckling är att vi får en helt ny politik, både vad gäller ekonomin och vad gäller industrin. Utgångspunkten i ett sådant program skall vara att samhällsekonomiska intressen styr. Det är den stigande arbetslösheten och utslagningen från arbetsmarknaden som är det största hotet mot Sveriges ekonomi — inte de åtgärder som man vidtar i syfte att ge människor jobb! Det är ett enormt slöseri att hänvisa en stor del av Sveriges arbetsföra människor till förtidspensionering, sjukskrivning och andra former av bidrag, i stället för att utnyttja deras erfarenheter, deras kunskaper och inte minst deras vilja att arbeta. Vpk anser att det krävs att kampen mot utslagning och mot andra konsekvenser av hälsofarliga arbetsmiljöer samordnas, och vi har därför föreslagit att ett aktionsprogram upprättas. Detta program skall innehålla ett antal punkter. Vi kräver en kraftig skärpning av arbetsmiljölagstiftningen, med bl.a. tvingande gränsvärden mot för höga arbetstempon, förbud mot allt skiftarbete som inte är samhällsnödvändigt och förbud mot ackord som driver upp arbetstempot. Vi kräver rätt till arbetsrehabilitering för alla som slagits ut från arbetsmarknaden. Vi vill ha en särskild garanti beträffande rätt till arbete eller utbildning för alla ungdomar upp till 24 års ålder. Vi vill ha en kraftig utbyggnad av yrkesmedicin och forskning som gäller sambandet mellan missförhållanden på arbetsmarknaden och ohälsa. Vi kräver åtgärder som nedbringar konsumtionen av alkohol, lugnande tabletter och andra droger. Vi vill ha en förstärkt ställning för den lokala arbetsmiljökampen och utvidgad rätt för skyddsombuden att ingripa mot misstänkta hälsofarliga arbetsförhållanden. Vi vill ha en förbättrad statistik som gör det möjligt att följa sambandet mellan olika former av arbetsförhållanden och ohälsa.

Herr talman! Socialutskottets betänkande 27 behandlar det handlingsprogram i handikappfrågor som en arbetsgrupp har arbetat fram och överlämnat till regeringen. Denna arbetsgrupp tillsattes av den dåvarande regeringen 1979 och var sammansatt av representanter från de fem riksdagspartierna, handikapporganisationerna och de båda kommunförbunden, och likaså av arbetsmarknadens parter och representanter från vissa departement. Arbetet ledde fram till ett handlingsprogram för handikappfrågor som skall ligga till grund för handikapparbetet under 1980-talet. En bred enighet uppnåddes, och därmed har detta program en stark förankring i samhällets olika delar. Programmet behandlar dels vad vi har att göra inom Sverige, dels internationella utblickar. Vi har försökt att sätta in handikappfrågorna även i ett internationellt sammanhang för att se vad vi kan göra där. Så långt är ingenting att säga när det gäller den redovisning av handikapprogrammet som förekommer i denna regeringens skrivelse. Men sedan finns där ett aktstycke, ett besynnerligt sådant, måste jag säga. Man är förvånad över att det kommer från ett departement och är undertecknat av departementschefen. Man får den uppfattningen att det är ett aktstycke från ett valtal som den förre partisekreteraren har hållit vid något valmöte, kanske på Sergels torg — vad vet jag? Vi representanter från centern, folkpartiet och moderaterna har ett särskilt yttrande. Vi säger att vi helt tar avstånd från denna förvanskade historieskrivning. Vad är det då som vi reagerar mot? Jo, det är det sätt på vilket socialministern här redovisar vad som har skett under de senaste åren, under de icke-socialistiska regeringarnas tid. Man frågar sig om okunnigheten hos socialministern är så stor, eller om det är det att det är litet svårt att erkänna vad som har skett på detta område som är anledningen till denna skrivning. Här skriver socialministern exempelvis att den politik som fördes i slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet medförde ytterligare svårigheter för handikappade och ökade klyftorna i samhället. Handikapprörelsen protesterade mot försämringarna, och tillsammans med andra folkrörelser fördömde de den förda politiken. Vad är det då egentligen som har skett under dessa år? Det är två områden som har varit prioriterade trots ekonomiska svårigheter och trots nödvändigheten av besparingar: de äldre och de handikappade. För att ta några exempel på vad som har åstadkommits under de här åren vill jag först säga att socialdemokraterna icke kan påvisa någon annan sexårsperiod då det har skett så mycket som under den här tiden. Färdtjänsten har byggts ut, statsbidraget har sexdubblats och riksfärdtjänst har införts. Den sociala hemhjälpen för handikappade har byggts ut, och statsbidraget har mer än tredubblats under denna tid. Texttelefoner för döva har införts som gratis hjälpmedel, och förmedling mellan texttelefon och vanlig telefon har införts. Statsbidragen till handikapporganisationerna, som var ungefär 6 miljoner när socialdemokraterna lämnade regeringen, var betydligt över 30 miljoner det sista året vi hade ansvaret för regeringen. Tolktjänsten för döva har förbättrats. Det statliga anslaget för talböcker åt synskadade, videogramstöd åt döva och andra kulturåtgärder har väsentligt ökat. Ett högkostnadsskydd för läkemedelsinköp och besök hos läkare infördes som har varit till mycket stor hjälp för de handikappade. Ersättningen för vård av handikappade barn i hemmet har förbättrats och fått en ny utformning. När de förslag till besparingsåtgärder som lades fram 1981 genomfördes, prioriterades ändock det här området. 10 milj.kr. avsattes för dagstidningar till synskadade. Det var ett starkt krav från de synskadade under vår tid i regeringsarbetet, och jag frågade mig faktiskt många gånger: Hur kan det komma sig att inte detta genomförts tidigare? Det var vi som startade försöksverksamheten och gav pengar från arvsfonden, och sedan har det kommit pengar från budgeten. Trots besparingsprogrammet höjdes bidragen till handikapporganisationerna, insatserna för flerhandikappade byggdes ut, och en del andra saker förbättrades. Då är det ju mycket förvånande vad man sedan får läsa i en skrivelse från regeringen. Jag hade under min tid som socialminister mycket kontakter med handikapporganisationerna. Vi lyckades komma överens, och jag fick många gånger den uppfattningen att handikapporganisationerna gav ett erkännande åt de insatser som regeringen gjorde. Vad är det då som har hänt nu, om det har skett så stora och väsentliga förändringar? Ja, man presenterar handikapprogrammet och säger att det skall ligga till grund för överväganden i fortsättningen, men några konkreta förslag presenterar ju inte denna regering. Ändå är det ganska tyst nu från handikapporganisationerna. Jag har velat framföra de här synpunkterna och kommentera det särskilda yttrande som vi har avgivit, för att något belysa vad som har hänt och tillbakavisa de oberättigade påståenden som socialministern har gjort i sin skrivelse.

Herr talman! I socialutskottets betänkande 1982 83:131 till riksdagen om handlingsprogram i handikappfrågor. Då förslaget om handlingsprogrammet för handikappfrågor tidigare har varit föremål för redovisning här i kammaren, avser jag inte nu att från utskottets sida göra någon längre föredragning om programmets innehåll. Ledamöterna har ju också haft möjlighet att ta del av regeringens skrivelse. Som Rune Gustavsson har redovisat har gruppen bestått av företrädare för de fem riksdagspartierna, vissa departement och myndigheter, Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet, arbetsmarknadens parter samt den samlade handikapprörelsen. Beredningsgruppen tillsatte inom sig ett programutskott med uppdrag att utarbeta förslag till handlingsprogram för handikappolitiken på 1980-talet. Beredningsgruppen överlämnade i augusti 1982 förslag till handlingsprogram i handikappfrågor. Handlingsprogrammet har tidigare i debatten betecknats som en historisk bedrift. I förslaget till handlingsprogram har företrädarna för de fem riksdagspartierna och handikapprörelsen gemensamt givit sin syn på de handikappades situation och på inriktningen av åtgärderna på handikappområdet för de närmaste åren. Socialutskottet har med tillfredsställelse noterat att beredningsgruppens arbete har utmynnat i ett handlingsprogram i handikappfrågor om vilket det råder en bred enighet. Programmet bör enligt utskottets mening utgöra en viktig utgångspunkt för det fortsatta arbetet på handikappområdet. Trots ett helt enigt utskott i sakfrågan har den borgerliga minoriteten i utskottet avgivit ett särskilt yttrande. I yttrandet vänder sig den borgerliga minoriteten mot regeringens beskrivning av vad sex års borgerlig politik har inneburit för bl.a. de handikappade. Jag har svårt att förstå upprördheten inom det borgerliga lägret. Beskrivningen stämmer ju väl med verkligheten och med vad som framförts från handikapprörelsen under den här tidsperioden. Visst har de borgerliga regeringarna också genomfört olika åtgärder som är bra för de handikappade, det vill jag inte förneka. Men hur drastiskt försämrades inte ekonomin och den sociala tryggheten liksom sysselsätt ningsläget under den borgerliga regeringsperioden, och hur hårt har inte detta slagit mot just de handikappade. Vilken stor betydelse har inte sedan de av riksdagen antagna socialdemokratiska regeringsförslagen om återställandet av värdesäkringen av pensionerna, avskaffandet av karensdagarna och återställandet av ersättningsnivån inom sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen haft för just de handikappade och de svaga grupperna i samhället.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

Herr talman! Till Stig Alftin: Beskrivningen stämmer inte med verkligheten. Stig Alftin gav ju ett halvt erkännande åt de borgerliga regeringarna, att de har vidtagit vissa åtgärder. Det går aldrig att förneka. Det är bara att se på fakta både när det gäller anslag på olika områden och när det gäller vissa praktiska insatser. Då det gäller sysselsättningsläget skedde under den här perioden en väsentlig utbyggnad av verksamhet, anpassad just för handikappade personer. Vi har varit eniga om skrivningen i övrigt. Vi har inte ställt krav på ytterligare åtgärder. Det är riktigt. Men vad jag efterlyste var konkreta förslag. I valrörelsen gick socialdemokraterna ut och angrep Fälldinregeringen för att ingenting hade skett och allting var så dåligt. Då är det förvånande att man nu inte i budgeten kommer med konkreta förslag för att rätta till de problem som man i valrörelsen påstod fanns. Vi har varit eniga om detta stora handlingsprogram, som är unikt. Nu är det att hoppas att man såväl här i riksdagen som ute i landsting och kommuner har programmet som grund för det fortsatta arbetet. Mycket kan göras på handikappområdet som inte innebär kostnader, inte minst när det gäller förändringen av attityderna till de handikappade.

Herr talman! Som jag tidigare framhöll har de borgerliga regeringarna vidtagit många åtgärder för de handikappade som vi tycker är mycket bra. Men Rune Gustavsson kan väl inte förneka att de sex borgerliga regeringsåren var en katastrof för landet och för medborgarna, att ekonomin kördes i botten och att budgetunderskottet ökade från 3 miljarder till närmare 80 miljarder. Under den tiden lade man ner inte mindre än 160 000 industrijobb, och man försämrade den sociala tryggheten. De handikappade har drabbats mycket hårt av detta. Se bara på hur det är med anpassningsgrupperna ute i industrin! Jag känner mycket väl till hur det är, eftersom jag har arbetat inom industrin och har kontakter där, och jag vet att det har blivit - Nr 130 mycket svårare för dem. Onsdagen den Vi har ungefär 300 000 förtidspensionerade i landet. En stor del av dem är 27 april 1983 handikappade. De har drabbats av försämringarna inom exempelvis tandvårdsförsäkringen, av de ökade kostnaderna för sjukvård, av försämrade statskommunala bostadsbidrag, osv. De borgerligas förslag om införande av karensdagar i sjukförsäkringen och andra åtgärder är exempel | på sådant som slår mycket hårt just mot de handikappade och mot andra svaga grupper i samhället. Det borde Rune Gustavsson inte kunna förneka.

Herr talman! Stig Alftin fortsätter att vara långt från verkligheten. | Stig Alftin! Hur kan ni från socialdemokratisk sida argumentera så som ni | gör? Ni säger att Sverige under de borgerliga regeringarnas tid inte var påverkat av den internationella konjunkturen. Då berodde i stort sett alla problem, bl.a. problemen med minskad sysselsättning inom industrin, på inrikespolitiken. Men nu argumenterar ni —- inte Stig Alftin, men Olof Palme, Ingvar Carlsson och Kjell-Olof Feldt — på samma sätt som Thorbjörn Fälldin gjorde i valrörelsen, då han påpekade att vi i Sverige icke lever isolerade på en liten ö utan är beroende av den internationella konjunkturen. De ledande socialdemokrater jag nämnde argumenterar nu på samma sätt och säger att det är den internationella konjunkturen som är avgörande för hur vi skall lyckas i fortsättningen. I fråga om arbetslösheten trodde många att bara det blev en socialdemo I kratisk regering, så skulle den försvinna. Men den har ju i stället ökat. De handikappade har i det fallet icke fått det bättre. Sedan vill jag säga, Stig Alftin, att det är väldigt bra att vi i handlingspro | grammet har tagit upp en sådan viktig sak som att regionalpolitiken är oerhört väsentlig ur handikappsynpunkt. Det är svårare för en handikappad att flytta och att byta bostad, jobb och miljö, och därför har vi — jag säger vi därför att jag har varit med i den grupp som arbetat med programmet — i ett särskilt avsnitt understrukit just regionalpolitikens betydelse även för de handikappades sysselsättning.

Herr talman! Det är inte så, Rune Gustavsson, att vi socialdemokrater skyller alla problem på den borgerliga regeringen. Det finns visst ett samband mellan den internationella konjunkturen och ekonomin som vi inte kan bortse ifrån. Men det var i alla fall under de sex borgerliga åren som utvecklingen på det ekonomiska området, på sysselsättningsoch nedläggningsområdet blev sådan som den beskrivits i den här redovisningen. Det är väl inte fel att man gör denna redovisning — den speglar ju verkligheten. Inflationen har varit hög under de här åren, och arbetslösheten, som Rune Gustavsson nämnde om, var större i höstas än f. n. Då var antalet arbetslösa 177 000. Vi är emellertid nu i ett svårt läge, men vi gör också större insatser 95 mot arbetslösheten nu än vad man gjorde på den borgerliga tiden.

Herr talman! Även jag vill först uttrycka min tillfredsställelse över att detta handlingsprogram på handikappområdet har kommit till stånd, att det har kommit till stånd under den stora enighet som faktiskt förelegat och att vi i socialutskottet i ett tidigare betänkande, nr 23, uttryckte oss på det sättet att vi ville att detta program skall bilda utgångspunkt för det fortsatta arbetet på handikappområdet. Därmed har vi under stor enighet åstadkommit det som är väsentligt. Nu gäller diskussionen en del av det som står i regeringens och Sten Anderssons skrivelse till riksdagen. I det fallet kan jag i långa stycken instämma med Stig Alftin i de kommentarer han har gjort. Kritiken gäller inte de insatser som faktiskt gjordes. Jag tycker för min del att det är litet synd att det i det särskilda yttrandet inte framkommer något om de, som jag tycker, båda bästa insatserna som gjordes under den borgerliga regeringstiden, nämligen uppföljningen av Kultur åt alla och HAKO-propositionen, som var mycket viktiga milstolpar i utvecklingen på handikappområdet. Kritiken gäller alltså inte gjorda insatser, riktade direkt till handikappade, utan den gäller effekterna av den sparpolitik som inleddes 1980 och som var kännetecknande för de sista åren av den borgerliga politiken. Handikapprörelsen hävdade med instämmande från socialdemokratin att handikappade genom utformningen av sparpolitiken fick bära dubbla bördor. Man fick känna av inflationens verkningar i form av höjda livsmedelspriser, höjda hyror osv. precis som alla andra. Men samtidigt fick förtidspensionärerna sänkta pensioner genom de förändrade beräkningsgrunderna för pensionerna. De fick höjda sjukvårdstaxor, ett försämrat KBT, för att nu nämna de viktigaste delarna av de åtgärder som sammanlagt fick en väldigt stor effekt just för de fattiga förtidspensionärerna. Och de är mycket ofta kroniskt sjuka eller handikappade. Diskussioner om karensdagarna har vi ju haft flera gånger, och för oss har det hela tiden varit en handikappolitisk fråga. Att införa karensdagar slår hårt mot kroniskt sjuka människor och inte minst mot människor med begynnande handikapp som klamrar sig fast vid sina arbeten och försöker undvika att hamna i förtidspension. När sedan Rune Gustavsson nämnde de olika insatser som gjordes under den borgerliga tiden kunde jag inte låta bli att fästa mig vid att en av insatserna var högkostnadsskyddet. Det var ju i sig en följd av någonting som inte var särskilt positivt, nämligen höjningen av sjukvårdstaxorna. Högkostnadsskyddet var bra men inte tillräckligt. Framför allt fanns det och finns fortfarande en stor brist i högkostnadsskyddet inom sjukvården, nämligen att sjukresorna inte är inräknade. Eftersom kostnaden för sjukresorna höjts mycket påtagligt, påverkar detta kraftigt förhållandena för människor som är beroende av återkommande vård och behandling. Jag vill också kommentera den ökning av statsbidraget till social hemhjälp och färdtjänst som förekom under den borgerliga tiden såväl som under tidigare år. Det har att göra med den konstruktion av statsbidragen som vi alla känner till och naturligtvis med att dessa båda insatser ständigt har ökat i omfattning. Det 35-procentiga bidraget har då automatiskt ständigt skjutit i höjden. Jag kan inte se detta som en egentlig reform. I så fall skulle reformen ha tagit sig det uttrycket att man inte försämrat det statsbidrag som funnits. När det gäller färdtjänsten har en förändring inträffat genom att de mest ambitiösa kommunerna drabbats av en återhållsamhet i statsbidragsgivningen. Jag vill till sist påminna om att socialdemokratin visst har vidtagit åtgärder av betydelse på handikappområdet. Man får inte glömma att det i de vallöften som vi avgav ingick att återställa värdesäkringen av pensionerna samt att behålla karensdagarna. Detta är mycket viktiga områden för handikappade, och naturligtvis har dessa vallöften bidragit till att handikapprörelsen kanske varit litet mer lågmäld än tidigare, Rune Gustavsson. Däremot tror jag att svaret, om man i dag frågade regeringen om den tycker att vi har en tyst handikapprörelse, skulle bli nej. Jag vill bara påminna om den debatt som just nu pågår om differentierade vårdavgifter.

Herr talman! Efter att nu ha lyssnat både på Stig Alftin och Bengt Lindqvist konstaterar jag att det inte är mycket kvar av Sten Anderssons skrivning på denna punkt. Nu säger Bengt Lindqvist att kritiken inte gäller de insatser som gjorts utan andra saker. Sten Andersson har dock i skrivelsen till riksdagen menat att det generellt skulle ha inträffat en mycket stor försämring för de handikappade, och det har av det anförande som Bengt Lindqvist nu hållit framgått att Sten Andersson har fel på den punkten. Bengt Lindqvist har erkänt de olika förbättringar som har gjorts, och ingen skall väl bättre än han kunna känna till vad som har skett på handikappområdet under de sex år som det gäller. Bengt Lindqvist nämnde vidare förtidspensionerna, men han glömde en väsentlig sak: vi införde ett extra pensionstillskott för dem som nu har låga pensioner, och det är i stort sett förtidspensionärerna. Det var en väsentlig förbättring. När det sedan gäller högkostnadsskyddet inom sjukvården vill jag säga till Bengt Lindqvist att det inte finns någon handikappad med behov av läkarbesök och medicin som kan säga att högkostnadsskyddet har försämrat hans förhållanden. Högkostnadsskyddet är en väsentlig förbättring, och det inser nu också socialdemokraterna. Jag tror därför inte att socialdemokraterna kommer att kräva att högkostnadsskyddet skall tas bort. Däremot delar jag Bengt Lindqvists uppfattning att man bör få till stånd ett högkostnadsskydd även för sjukresor. Det har vi motionerat om vid olika tillfällen, och den frågan finns också med i en utredning. Ett sådant skydd behövs, eftersom kostnaderna för sjukresor i dag drabbar mycket olika.
Herr talman! Jag vill först och främst närmare förklara vad jag egentligen menade och som jag tror också ganska tydligt framgick, nämligen att det inträdde en väsentlig förändring av politiken på handikappområdet i och med att handikappåtgärder kom med i de sparpaket som avlöste varandra från 1980 och framåt. Vad jag försökte säga var att det gjordes bra punktinsatser under den borgerliga tiden, framför allt under de första åren. Men effekten av de sparåtgärder som vidtogs var förödande för framför allt handikappade och förtidspensionärer på det sätt jag har beskrivit, alltså att flera av åtgärderna ”lagrades” på varandra och drabbade just den sjukvårdskonsumerande förtidspensionsgruppen. Dessutom, och det hann jag inte med att nämna, ledde sparåtgärderna också indirekt till flera andra effekter på handikappområdet. Vi fick avgiftshöjningar inom hemtjänsten, vi fick indragningar på hjälpmedelssidan och vi fick svårigheter inom rehabiliteringsområdet därför att landsting och kommuner fick ett sämre ekonomiskt underlag att arbeta med. De sparåtgärder som regeringen på det sättet införde slog indirekt mot de handikappade. När det gäller högkostnadsskyddet är det inte detta jag kritiserar utan det som högkostnadsskyddet är till för att minska effekten av, nämligen de höjda sjukvårdstaxorna. De innebar en försämring för de handikappade. Då infördes ett högkostnadsskydd som inte räckte till för att skydda handikappgrupperna. Detta är innebörden av vad jag har försökt säga. Till sist: Inte heller pensionstillskotten var tillräckliga för att motverka de förändringar i utvecklingen av pensionerna som blev en följd av de förändrade beräkningsgrunderna.
Herr talman! När det gällde besparingsåtgärderna var det ju så, att de drabbade alla mer eller mindre. Det innebar att vi inte i samma takt som tidigare kunde fortsätta med förbättringar för handikappgruppen. Besparingar kommer nog även den socialdemokratiska regeringen att få vidta om den skall klara en inflation på 4 96. När det sedan gäller högkostnadsskyddet förstår jag inte, Bengt Lindqvist, att ni fortsätter med det här resonemanget. Jag vet att när HCK skickade ut en broschyr om olika åtgärder som hade vidtagits ville ni inte ens redovisa att högkostnadsskyddet hade införts. Det är ju så, att en person som har gjort 15 läkarbesök eller inköp på apotek inte betalar mera därefter. Alla som hamnar ovanför den nivån slipper betala. Det var alltså fråga om en utjämning mellan de människor som har behov av sjukvård eller besök hos läkare och inköp av medicin ett stort antal gånger per år och de människor som besöker läkare en eller annan gång. Att en höjd avgift på läkarcentralen skulle ta bort den effekten går inte att hävda, Bengt Lindqvist. Sedan är det väl riktigt att pensionstillskotten inte innebar en fullständig kompensation, men det var värdefullt att notera att Bengt Lindqvist ändå erkänner att pensionstillskotten infördes och att de kom många av de handikappade till del.
Herr talman! När det gäller högkostnadsskyddet, så fanns det före införandet av detta ett system med höjning av sjukvårdstaxorna, som innebar att kostnaden för ett besök kunde höjas från 58 kr. till 100 kr. Härutöver har vi begränsningen till 15 behandlingar, men faktum kvarstår att höjningen skedde i den omfattningen. Utanför detta ligger sjukresorna där kostnaden höjdes från 13 kr. till 30 kr. För den som, kanske för sin psoriasis eller sin reumatism, är beroende av ett par sådana sjukresor i veckan kan detta visst blir kännbart. När det gäller besparingsåtgärderna i övrigt säger Rune Gustavsson att de drabbade alla, men det måste väl ändå finnas någon rim och reson i hur de drabbar. Och jag förutsätter att avsikten ändå var att söka förverkliga det som den borgerliga regeringen deklarerade, nämligen att föra en socialt medveten fördelningspolitik. Vi uppfattade att den fördelningspolitiken drabbade svaga grupper mer än dem som hade möjlighet att bära konsekvenserna. Man kan också bara läsa av hur de borgerliga räknade med att spara pengar i de olika sparpaketen. Det var pensionerna och karensdagarna som fick stå för de stora beloppen. Och vem får betala då? Jo, de gamla och sjuka.